Fru talman! Miljöpartiet har ingen ledamot i lagutskottet, men Miljöpartiet stöder samtliga reservationer som stöder HBT-gruppens motioner - dvs. gruppen för homosexuellas, bisexuellas och transsexuellas ställning. Vi kommer också att yrka bifall till samtliga motioner i dag. I och med att det redan har yrkats bifall till de flesta reservationerna yrkar vi bifall till reservation 3, men vi stöder samtliga motioner. Homosexuella, bisexuella och transsexuella i dagens samhälle möter många fördomar. Det är inte bara fördomar där vissa anser och uttrycker att något är äckligt, inte är normalt eller är sjukligt. Dessa människor möter också våld och olika hatbrott i samhället därför att de är homosexuella, bisexuella eller transsexuella. Vår inställning i Miljöpartiet är att alla människor är lika mycket värda. All kärlek är också lika mycket värd. Så ser det dock inte ut i lagstiftningen. Lagstiftningen diskriminerar både homosexuella, bisexuella och transsexuella. Det är oacceptabelt. Lagstiftningen ger faktiskt en grund för dem som har fördomar eller som ger uttryck för dem i våldshandlingar. Lagstiftningen skiljer på människor. Vi ser hela lagstiftningen om äktenskap som föråldrad. Äktenskap ska kunna ingås oavsett om en kvinna älskar en kvinna, en man älskar en man eller en kvinna och en man älskar varandra. Det är så lagstiftningen borde se ut. Det borde inte finnas någon form av diskriminering över huvud taget. Titta i dag på de svenska ambassaderna. De svenska ambassaderna är representanter för det svenska samhället, men de tycker att det är för jobbigt att ha en blankett så att folk kan ingå partnerskap utomlands. Jag kan åka till Italien och låta viga mig om jag vill, men jag kan inte åka till Italien och ingå partnerskap med en kvinna. Det är inte rätt. Jag undrar om det inom UD:s väggar finns homofobi och om det är en anledning till varför det är så jobbigt att ha denna andra blankett. Bara detta tyder på att den lagstiftning som finns kan separera människors kärlek, skilja dem åt och säga att den ena inte är lika mycket värd som den andra, vilket tar sig uttryck i hur myndigheter agerar diskriminerande. Vi stöder naturligtvis de reservationer som vill förbättra partnerskapslagens ställning på olika sätt, men det enda rätta är att alla ska kunna gifta sig och att lagstiftningen ska vara könsneutral. Här är det positivt att Socialdemokraternas representant Marianne Carlström uttrycker att hon anser att det vore bra med en könsneutral lagstiftning. Men den är inte det, och den socialdemokratiska riksdagsgruppen stöder inte en förändring av lagen. Det här är en enkel förändring. Det är bara några ord som behöver ändras i lagstiftningen. Det krävs inga utredningar för att göra den förändringen. Det är sorgligt att Socialdemokraterna inte har vågat ta ställning för att värdera människors kärlek lika. Jag måste ändå kommentera Kristdemokraterna i dag. Alla människor i samhället behöver kärlek. Kärlek är meningen med livet. Alla människor behöver för att må bra starka relationer till andra människor. Som barn behöver man starka relationer till andra vuxna. Det är en självklarhet. Vi kan i dag i samhället se bra föräldrar som är gifta. Det finns bra föräldrar som är sambor, och det finns bra föräldrar som är särbor. Det finns bra föräldrar som är homosexuella, heterosexuella eller är bisexuella. Att vara förälder och ta ansvar som förälder, att ge ett barn kärlek och trygghet, att vårda relationer till andra människor och ge sitt barn en gemenskap, handlar inte om vilken samlevnadsform man väljer att leva under eller vilket kön man väljer att älska. Det handlar om hur man som människa tar ansvar för sig och sin omgivning. Om vi i samhället behöver ett stöd, är det inte fråga om ett stöd för att hålla fast vid att man måste gifta sig och förbli gift livet ut för att stärka samhället, relationer och barns möjligheter, utan det är fråga om ett stöd till människan och individen. Om människan i en situation mår dåligt ska människan kunna få hjälp att ta ansvar. Det är stödet på människoplanet som samhället kan bidra till. Samlevnadsformen avgör inte hur man är som förälder eller som medmänniska. Det är en otroligt föråldrad diskussion. Det är konstigt att den över huvud taget förs. Jag tycker att det är otroligt omdernt att här i riksdagen diskuterar om vi ska stärka äktenskapets ställning. Det är en diskussion som snarare hör hemma i medeltiden än i år 2002, anser jag. Jag måste också kommentera vigsel och registreringsförrättarna. Jag var med på den tid då man fortfarande kunde vara antingen-eller - antingen vigselförrättare eller registreringsförrättare - eller bådeoch. Jag var med i riksdagen när vi fattade beslut om att det skulle vara en och samma sak. Jag tycker att det är nödvändigt att samhället markerar mot människor som vill diskriminera. Jag tycker att Tassos frågeställning från tidigare är väldigt relevant. Ska vi acceptera att man säger "Ni tillhör medelklassen. Jag vill inte förrätta er vigsel"? Ska vi acceptera att man säger "Ni tillhör arbetarklassen. Inte vill jag förrätta er vigsel, för ni jobbar på verkstadsgolvet här på Volvo. Inte har jag någon lust att förrätta er vigsel eller registrera ert partnerskap"? Tasso kom själv med detta exempel: "Du är ju svart. Inte vill jag förrätta din vigsel". Naturligtvis accepterar vi inte den formen av diskriminering. Det vore lika diskriminerande att säga så här: "Jag förrättar gärna vigslar mellan heterosexuella, men jag är inte registreringsförrättare för homosexuella". Det är en diskriminering. När samhället erbjuder en tjänst ska man inte kunna välja att diskriminera. Det är oerhört viktigt i vår kamp mot all form av diskriminering att vi har en lagstiftning som inte diskriminerar. Här tycker jag att Kristdemokraterna visar sitt rätta ansikte. Man tycker nämligen att vissa människor får diskrimineras och att det får göras i samhällets namn. Med de orden vill jag säga att jag i Miljöpartiets namn stöder samtliga reservationer till förmån för

Fru talman! Jag måste säga att det är bedrövligt bara att höra antydan om att vi skulle vilja diskriminera olika typer av människor - vita, svarta osv. Det är faktiskt inte detta det är frågan om. Det handlar om två olika saker. Det handlar om partnerskap, och det handlar om äktenskap. Det finns de som vill vara förrättare av borgerliga vigslar, men som inte tycker att det sammanfaller med deras övertygelse att också vara registreringsförrättare. Man skiljer inte på olika typer av människor. Det är två olika saker. Det kan väl inte vara så svårt att förstå. Det finns partnerskap i dag, och det finns registreringsförrättningar. Det finns vigsel i dag, och det finns en äktenskapsbalk. Jag tycker att det är lite upprörande att man antyder sådant om oss. Frågan var om vi är ålderdomliga eller inte. Ibland brukar man tala om ålder och visdom. Jag vet inte. Det finns en annan trend i samhället, men vi tycker att vi vill stå upp för familjen. Vi tror på den. Familjen är en bra samlevnadsform. Det är ändå den samlevnadsform som är starkast och mest förankrad i samhället. Detta vill vi stå upp för. Det är inte fråga om annat än att alla människor behöver kärlek. Visst behöver de det. Det har vi inte förnekat. Vi ställer naturligtvis upp på det. Jag skulle vilja fråga Yvonne Ruwaida vad hon tycker om alla dessa upplösta äktenskap och om alla skilsmässobarn som kanske får uppleva skilsmässa inte bara en utan två eller fler gånger. De vet knappast var de hör hemma. Är det bra att skilsmässorna ökar undan för undan? Ser Yvonne Ruwaida över huvud taget inga problem med detta?
Fru talman! Kristdemokraterna vill diskriminera. De vill att man i samhällets namn ska kunna diskriminera. Man ska kunna säga "Jag viger gärna heterosexuella, men jag vill inte vara registreringsförrättare för homosexuella". Det är att diskriminera människor som är homosexuella - människor som älskar någon med samma kön. Det är en diskriminering. Det jag och även Tasso försökte göra tidigare var en jämförelse. Vi ville visa att det aldrig hade accepterats om det hade varit en fråga om hudfärg, klass eller något annat. Att man alls kan diskutera om det ska accepteras eller inte visar att homosexuella i dag har problem och är diskriminerade. Det blir inte bättre av att vi har en lagstiftning som fortfarande diskriminerar. När det gäller frågan om skilsmässobarn och att stå upp för familjen redogjorde jag ganska klart för vad jag tycker. Det viktiga är att människor tar ansvar för sig själva och sina medmänniskor, att människor har tid för relationer och att föräldrar har tid att vara föräldrar, ger sina barn kärlek och tar ansvar för sina barn. Det har ingenting att göra med om man som förälder är sambo, särbo, gift eller ogift. Egenskaperna och ansvarstagandet är grunden i samhället, men det har ingenting med dessa ord att göra. Jag vill att samhället ska stödja människor så att de kan ta ansvar för sig själva och sin omgivning och ge och ta kärlek. Det stödet kan många människor behöva, men det har ingenting med civilrätten att göra.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Yvonne Ruwaida över huvud taget inte ser det som något bekymmer att barnen gång efter annan byter föräldrar - det blir en typ av fosterföräldrar - när de kommer in i nya gemenskaper. Detta tycks inte vara något som helst problem. Jag är övertygad om att det faktiskt är ett problem och att fler får problem i framtiden, i vuxenlivet, om de inte får växa upp på den stabila grund som denna samlevnadsform innebär. Yvonne Ruwaida tycker inte att det är något som helst bekymmer. Det kan fortsätta och rulla på, och det kan bli ännu fler sådana barn.
Fru talman! På den tiden när äktenskapet hade en starkare ställning i civilrätten än vad det har i dag var inte alla föräldrar bra föräldrar. Det innebar inte att barnen inte kunde fara illa av att föräldrarna inte kom överens. Det som tidigare ofta höll ihop äktenskapet var ekonomin. Man var ekonomiskt beroende av varandra. Oftast var kvinnan beroende av mannen. Det innebar på inget sätt att barnen hade det bättre förr. Om två människor väljer att leva tillsammans och skaffa barn, och om de har en dröm om ett gemensamt liv, är det naturligtvis bra om samhället kan stötta dessa människor. Men det gör vi inte genom civilrätten. De behöver inte vara gifta för att vara bra föräldrar och ha en bra relation. Vi stöttar människan så att hon orkar och kan ge och ta kärlek och orkar och kan ta ansvar både för sig själv och för sina medmänniskor. Vi kan från samhällets sida göra mer än i dag för att hjälpa människor när de inte orkar och kan. Det har ingenting med samlevnadsformen - äktenskap, samboskap eller särboskap - att göra, och det har ingenting att göra med om man som förälder är homosexuell eller heterosexuell. Det har med individen och människan att göra. Det är i alla fall så jag ser på det.

Fru talman! Vi ska debattera lagutskottets betänkande LU13. Vi debatterar sex motioner från den allmänna motionstiden år 2001 som huvudsakligen gäller lagstiftningen om lägsta äktenskapsålder i förhållande till internationell anknytning. Utskottet ser med tillfredsställelse på det arbete som pågår inom Justitiedepartementet - jag vill inleda med att säga det. Men enligt utskottets mening är det ytterst angeläget att lagstiftningsåtgärder omgående kommer till stånd i syfte att förhindra barnäktenskap och arrangerade äktenskap. Vad utskottet sålunda har anfört bör riksdagen, med bifall till motionerna L206, L284, L288, L302, L321 yrkande 1 och A229 yrkande 29, som sin mening ge regeringen till känna. Med detta yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet. Fru talman! I äktenskapsbalkens 2 kap. 1 § föreskrivs att den som är under 18 år inte får ingå äktenskap utan tillstånd av länsstyrelsen i det län där den underårige har sin hemvist. Åldersgränsen har motiverats med att den som är yngre än 18 år i allmänhet inte har nått den mognad som fordras för att självständigt ta ställning till de problem av personlig och ekonomisk art som uppkommer i ett stadigvarande samlevnadsförhållande. Ansökningar om dispens från 18-årsgränsen är sällsynta, och länsstyrelserna är restriktiva med att ge tillstånd till äktenskap för minderåriga under 15 år. När någon vill ingå äktenskap inför en svensk myndighet prövas, enligt 1 kap. 1 § 1904 års lag, hans eller hennes rätt till detta som huvudregel enligt lagen i det land där hon eller han är medborgare. Enligt 1 kap. 2 § 1904 års lag har en svensk med hemvist i en främmande stat sedan två år möjligheten att få sin rätt att ingå äktenskap prövad enligt lagen i det främmande landet om den med vilken hon eller han avser att gifta sig med medger detta. Detsamma gäller för utländska medborgare med hemvist sedan mer än två år i Sverige eller i annat land än sitt medborgarland. Då har hon eller han i vissa fall rätten att få denna fråga prövad enligt svensk lag respektive det andra landets lag. För en utländsk medborgare gäller således hemlandets lagar i fråga om rätten att ingå äktenskap och också beträffande lägsta äktenskapsålder. För utländska kvinnor gäller 1904 års lag, och de behöver ingen dispens om de har fyllt 15 år. Oavsett vilket lands lagar som prövas får ingen som är under 15 år ingå äktenskap i Sverige utan tillstånd av länsstyrelsen. Men för utländska kvinnor gäller 1904 års lag, och de behöver ingen dispens, som sagt, om de har fyllt 15. Äktenskap som har ingåtts utomlands enligt utländsk lag är giltigt i Sverige om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks eller i de stater där mannen och kvinnan är medborgare. Dock följer det av 7 kap. 4 § 1904 års lag att beslut som meddelats av utländsk myndighet inte får tillämpas i Sverige om det strider mot den svenska rättsordningen, mot ordre public-reglerna. En bedömning görs i varje särskilt fall, i första hand av de rättstillämpande myndigheterna. Fru talman! Vi har också FN:s äktenskapskonvention som Sverige tillträdde år 1964, som syftar till att bringa äktenskapsreglerna i samklang med FN:s stadga och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I artikel 16 i förklaringen uttalas att äktenskap må ingås endast med de blivande makarnas fria och fullständiga samtycke. Enligt konventionen ska äktenskapet inte anses i laga ordning ingånget utan båda partners samtycke. Detta ska anges av dem personligen efter vederbörlig kungörelse samt inför behörig myndighet och i vittnens närvaro, i enlighet med vad lag föreskriver. Fru talman! Vi kan övergå till motionerna. Motionerna i dessa spörsmål inriktar sig på att förhindra barnäktenskap och tvångsäktenskap. I motion L206 begärs det att regeringen ska lägga fram förslag till ändring i lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap för att förhindra att mycket unga kvinnor ska kunna gifta sig utomlands och leva som gifta i Sverige för att sedan kunna gifta sig borgerligt i Sverige vid 18 års ålder. I L284 efterlyser motionären stöd för unga invandrarkvinnor så att de slipper tvångsäktenskap. Motionären efterlyser också en utredning som föreslår åtgärder för att förhindra tvångsäktenskap. I motion L302 krävs det en ogiltighetsförklaring av utländska äktenskap som mycket unga kvinnor har tvingats in i. I motion L321 krävs det att regeringen ska göra en kraftsamling så att svenska lagar efterlevs och tillämpas oavsett etniskt ursprung. En patriarkalisk familjesyn ska inte kunna få stöd i svensk lagstiftning. Allas likhet inför lagen måste garanteras. I motion A229 anförs bl.a. att sexuellt umgänge med barn i skydd av äktenskapet inte kan försvaras på något sätt. Fru talman! Utskottets ställningstagande i dessa motionsspörsmål är följande: Enligt utskottet kan den nuvarande 15-årsgränsen ifrågasättas, och utskottet har stor förståelse för den omsorg och omtanke om unga kvinnor och flickor som ligger bakom dessa motionsyrkanden. Vidare måste man ifrågasätta om inte bestämmelserna i 7 kap. 4 § innebär otillräckliga möjligheter att i enskilda fall ogiltigförklara äktenskap som ingåtts utomlands av mycket unga personer under 18 år. Utskottet anser att det är angeläget att dessa frågor liksom lagvalsreglerna i 1904 års lag snarast får en närmare genomlysning och efterlyser lagstiftningsåtgärder. Det pågår ett arbete inom departementet, och vi är många politiker som har engagerat oss i de här frågorna, speciellt efter den tragedi som återigen har drabbat en familj, där en familjemedlem dödade en annan för något som hör en svunnen tid till. Fru talman! Just nu i Sverige lever unga kvinnor som känner sig hotade. Det är unga kvinnor som dödas för att de väljer kärleken och nekar att bli bortgifta. Detta måste förhindras. Som svensk kvinna är jag född fri med en fri vilja och rätt att välja mitt liv. Ingen ska med något lands lag kunna ifrågasätta de mest elementära rättigheterna som vi har i vårt jämställda Sverige, vår fria vilja att bestämma vilken partner vi vill ha och dela livet med. Alltså ska ingen ideologi, ingen religion, ingen kultur och ingen tradition hindra någon människa från att välja sitt liv. Fru talman! Utskottet efterlyser lagstiftningsåtgärder omgående. Ett enigt utskott anser att det är angeläget att regeringen snarast kommer med ett lagförslag så att riksdagen kan besluta om en lag som förhindrar barnäktenskap och arrangerade äktenskap. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.

Fru talman! Den morgon när vi skulle justera detta betänkande var vi fortfarande chockade över att ett mord på en ung kvinna hade skett i Uppsala. Denna unga kvinna hade blivit förbjuden att gifta sig med den hon älskade. Hon blev dödad av sin egen far. Långt tidigare har bl.a. vi moderater känt att den kultur som människor som kommer hit till Sverige har är skrämmande när det gäller kvinnor och flickor. Hittills har det varit svårt att få Socialdemokraterna att inse att de personer som vistas i vårt land måste följa svensk lag. Helst borde man kunna skriva på en handling där man lovar detta första gången man trampar svensk mark. Marina Pettersson har redogjort för gällande lag, men lagen följs ju inte. Den överträds. Det har länge varit tyst i den allmänna debatten. En anledning har varit att man så fort man ifrågasätter invandrares beteende och kultur snabbt blir anklagad för att vara rasist. Det aktuella mordet har gjort att det nu är comme-il-faut att kritisera och fördöma. Nu vågar både journalister och privatpersoner skriva om detta. Fru talman! Flickor har lidit onödigt länge av den flathet som regeringen har visat inför dessa svåra frågor. I dagens Aftonbladet vittnar Samira, Saleha, Beri, Sara, Gila, Heba, Fatima och Rania om sina lidanden. Underåriga flickor tvingas att åka till hemlandet och gifta sig med en man som familjen, dvs. fadern, har utsett. Ett sådant äktenskap ger denne man hans livs högsta vinst: inträde till Sverige. Detta sker i hemlighet, och det finns säkert underåriga gifta flickor i Sverige som inte myndigheterna vet om. Dessa flickor förmenas rätten att leva i enlighet med svensk lag. Vi moderater har länge kämpat för att invandrare och flyktingar så fort som möjligt ska integreras i det svenska samhället och erbjudas arbete. Då minimeras risken för att flickor tvingas att gifta sig eller, lika illa, hindras att gifta sig. Att sitta på en förläggning eller i isolerade öar i kommunerna där man bara träffar egna landsmän har till följd att man utan repressalier kan förtrycka familjens kvinnor och flickor och kanske inbilla män och pojkar att de har rätt att bestämma över sina fruar, systrar och mödrar här i Sverige. Flera moderata motioner och andra aktiviteter här i riksdagen syftar till att få en förändring till stånd, att den som vill bo och leva i Sverige måste tillgodogöra sig de värderingar och lagar som gäller här. Att kunna svenska språket måste därför också bli en förutsättning för medborgarskap. Fru talman! Vid justeringen av detta betänkande hade vi förberett oss på ett avslag, som tidigare, på motionerna och hade förberett en reservation. Vi blev mycket glatt överraskade när motionerna blev bifallna och väntar nu med spänning på den departementspromemoria som ska komma i vår. Vi skulle bli väldigt besvikna om den, vilket händer ibland, blir försenad. Jag yrkar bifall till det enda förslaget, nämligen utskottets. En av motionärerna från vårt parti, Catharina Elmsäter-Svärd, är anmäld till debatten, och jag avstår därför från att beröra denna motion.

Fru talman! Berit Adolfsson reagerar på regeringens flathet, säger hon, och på att det har tagit så lång tid. Har inte Berit Adolfsson uppmärksammat att det här arbetet har pågått en tid i Justitiedepartementet? Har Berit Adolfsson blundat för det?
Fru talman! Jag har fått veta att det pågår. Men som vanligt pågår sådant så förskräckligt länge att alla dessa flickor som jag redovisade fortfarande lider under förutsättningarna att deras fäder och bröder kan behandla dem på ett sätt som vi inte accepterar här i Sverige. Men vi ser naturligtvis fram emot att det snabbt kommer en lösning.

Fru talman! I dag kommer den här församlingen att fatta ett beslut som innebär ett ställningstagande för barnens rätt till sin barndom. Lagutskottets betänkande Åldersgränser för äktenskap, m.m. klargör att vi inte accepterar barnäktenskap och tvångsäktenskap. Lagen som tillåter barnäktenskap för barn som är utländska medborgare är ett svek mot barn, ett svek från oss här i riksdagen och ett svek från regeringen. Detta visar onekligen på att vi alla har haft en överdriven rädsla för att göra etnocentriska övertramp, en rädsla för att framstå som intoleranta mot andra kulturer. Men, fru talman, att inte tillåta barnäktenskap och tvångsäktenskap är inte en fråga om intolerans. Lagen har kritiserats av FN:s kommitté för barnens rättigheter eftersom den är diskriminerande och strider mot barnkonventionen. Vi har alltså i dag en lagstiftning som bara skyddar svenska barn, eller barn med enbart svenskt medborgarskap, från barnäktenskap. Det är ett otroligt svek mot alla barn med utländskt medborgarskap. Lagen, den juridiska ordningen i Sverige, är diskriminerande. Det är ett enigt lagutskott, fru talman, som ifrågasätter denna ordning. Vi vill ta bort lagen som tillåter barnäktenskap för barn med utländsk bakgrund. Det är ett steg i rätt riktning. I den officiella statistiken finns det bara 42 personer under 18 år, dvs. 42 barn under 18 år, i Sverige som är gifta. I verkligheten är dock barnäktenskapen fler. Mörkertalet är sannolikt stort. De mycket unga flickor som är gifta när de kommer hit anmäler inte alltid det till skattemyndigheterna. Inte heller anmäler de unga flickor som kanske har växt upp här och tvingats till giftermål i andra länder dessa giftermål till skattemyndigheterna när de kommer tillbaka till I dagens DN lyfts ett aktuellt fall upp av Torbjörn Malm, som är ämnessakkunnig på Justitiedepartementet. Han säger: "När någon är väldigt ung kan det anses strida mot grunderna för den svenska rättsordningen och då registreras inte personen som gift här i Sverige. Nyligen kom en 14-årig flicka hit som Riksskatteverket vägrade acceptera som gift." Jag vill poängtera, fru talman, att även om lagen ändras kvarstår problemet med att unga flickor gifts bort. Att vi ändrar lagen och inte tillåter barnäktenskap är visserligen en ytterst viktig signal för att motverka dessa, men det behövs ytterligare åtgärder för att skydda de här flickorna - för att skydda de här barnen. Jag vill peka på tre åtgärder som vi alla måste ta till oss. För det första måste vi alla bli duktigare på att lyssna på de erfarenheter som många flickor i vår omgivning har - lyssna! Ja, feminismen och kvinnorörelser påminner oss hela tiden om att kvinnors mänskliga rättigheter aldrig får inskränkas, aldrig får kränkas. Kultur, traditioner och religionsfrihet ursäktar inte övergrepp mot kvinnors mänskliga rättigheter. Men det är inte kulturen i sig, utan det är just traditioner. Jag vill lyfta fram att det i Sverige i dag finns flickor som i likhet med den mördade Fadime alltmer högljutt hävdar rätten till sitt liv och sin kropp. De ifrågasätter mäktiga uttolkare av traditioner, seder och bruk, och de behöver stöd och hjälp. Därför ska skola, socialtjänst och lagstiftning stå på deras sida, och det ska vi göra med tydlighet. Det finns värden som inte kan relativiseras bort. Mitt studiebesök på Rosengårdsskolan i Malmö, fru talman, visade också att unga flickor faktiskt kan vara positiva till ett arrangerat äktenskap. Dessa flickor ser då äktenskapet som ett sätt att frigöra sig från ett hårt hållet liv, från en hårt hållen vardag styrd av föräldrarna. Detta, fru talman, är vårt problem. Jag menar att vi inte kan belasta eller fördöma de enskilda unga flickor i Sverige som ser ett äktenskap som en lösning eller enda utvägen ur ett liv i ofrihet. Men det är föräldrarnas och vårt ansvar, ja, det är hela samhällets ansvar, att erbjuda dem en barndom och ett liv som inte begränsas - ett liv utan ett påtvingat äktenskap. För det andra, fru talman, vill jag lyfta fram integrationspolitiken. Vi måste få till stånd en bättre integrationspolitik. En bra integrationspolitik handlar om att förändra och förbättra människors möjligheter, att skapa förutsättningar för människor att delta och medverka i samhället. Integrering är inte detsamma som lobotomering. Integrationspolitik handlar om att i samhället skapa mekanismer som är processinriktade. Integrationspolitiken måste hela tiden pågå och kan därför aldrig betraktas som säkerställd. En central del av detta handlar om att kvinnor och män - oavsett hudfärg eller medborgarskap - ska ha rätt till bostad, rätt till arbete och ett liv som de är tillfreds med utan att samhället diskriminerar dem. För det tredje, fru talman, anser jag att vi måste kunna ställa krav på de föräldrar som gifter bort sina flickor. Från Vänsterpartiets sida efterlyser vi således en liknande juridisk ordning som finns vid könsstympning. De föräldrar som gifter bort sina barn ska kunna ställas till svars för det. På Justitiedepartementet pågår redan en översyn av de lagar som reglerar äktenskapsåldern för barn och ungdomar som inte är svenska medborgare. Justitieminister Thomas Bodström har tidigare utlovat att en proposition kommer redan i höst. Det tycker vi är bra. Men vi tycker även att man ska se på ansvaret i den här frågan. Skulden ska inte läggas på flickorna, på barnen. Föräldrarna måste ha ett ansvar för att inte gifta bort sina barn. Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet och förutsätter, precis som det står i betänkandet, att lagstiftningsåtgärderna omgående kommer till stånd i syfte att förhindra barnäktenskap och arrangerade äktenskap. Med arrangerade äktenskap menar vi från Fru talman! Jag vill även ställa en fråga till Berit Adolfsson med anledning av hennes anförande. Jag blev lite tveksam när Berit Adolfsson sade: Vi moderater har hela tiden tyckt att den kultur som människor kommer ifrån är skrämmande. Jag hoppas att Berit Adolfsson är överens med mig om det jag tog upp tidigare, att det inte är själva kulturen det handlar om utan att det är traditionerna, det är sederna. Jag undrar om det är så eller om det handlar om själva kulturen. Berit Adolfsson tog även upp en annan viktig sak. Det här är ju diskussioner som kommer att pågå. Det är även sådana diskussioner som de främlingsfientliga krafterna i vårt samhälle kommer att föröka hitta spår av och ta ur för att visa: Se! Till och med i Sveriges riksdag gjorde de så här. Så får det aldrig bli, fru talman. Vi måste ta starkt avstånd från de främlingsfientliga krafterna och i tydlighet klargöra det vi menar. Vilka värderingar är det som Berit Adolfsson syftar på? Vi har i debatten i dag om ett tidigare betänkande hört att vi tydligen har olika värderingar. Kristdemokraterna har en värdering i sin familjepolitik. Kanske instämmer Moderaterna i den. Vänsterpartiet har en annan, Socialdemokraterna har en annan osv. Men jag hoppas att Berit Adolfsson vill tydliggöra att det hon menar med värderingar är just alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
Fru talman! Det menade jag, Tasso Stafilidis. Jag syftade på en kultur som tillåter att tvång och våld får förekomma mot kvinnor och mot barn och att tvångsäktenskap ska föreligga. Det är det vi pratar om här i dag. Det var det jag menade i mitt anförande. Om jag var otydlig ber jag om ursäkt.
Fru talman! Jag vill bara tacka Berit Adolfsson och ytterst också tacka hela lagutskottet för att vi är så otroligt överens om det här. Vi kommer faktiskt mycket längre i frågor när vi är överens över våra partigränser.

Fru talman! Det här är ett enigt betänkande, men de frågor som behandlas är ju av principiellt och medmänskligt väldigt stor betydelse för många flickor med invandrarbakgrund. Därför känner jag det angeläget att få säga några ord trots enigheten. Det har sedan länge varit ett uppmärksammat problem att unga flickor med invandrarbakgrund gifts bort och ingått äktenskap, ofta i föräldrars tidigare hemland. Sedan har man återvänt till Sverige och levt här som gifta trots att i Sverige gällande äktenskapsålder inte uppnåtts. Det händer att de som på det här sättet ingått äktenskap är i mycket låg ålder, åldrar som vi i Sverige räknar som barn och där man långt ifrån har uppnått äktenskapsmogen ålder. Varje år har det i riksdagen motionerats om att regeringen måste göra ändringar i lagar och bestämmelser så att dessa barnäktenskap inte i praktiken betraktas som giltiga i Sverige när paret återvänder hit, om man har gift sig i ett annat land med andra seder och traditioner som tillåter barnäktenskap. Vi vet också att många av de här barnen och unga flickorna blir bortgifta tvångsmässigt. De kanske inte ens har sett eller träffat den tilltänkte mannen. Detta är, som jag ser det, ett i Sverige förlegat synsätt och ett ovärdigt sätt att bli gift. Att bli en annans maka bör ske av kärlek och av egen fri vilja och vid en ålder som kan betraktas som mogen för ett så allvarligt och framtidsavgörande steg som att gifta sig och bilda familj. Fru talman! Jag vet att regeringen brottats med frågan om lagändringar och annat som behövs för att svensk lag inte bara ska gälla utan också efterföljas när det gäller åldersgränser för äktenskap också i familjer med invandrarbakgrund. Jag vet också att det inte är någon lätt fråga att handskas med eftersom det kan uppstå mycket konstiga situationer. Men frågan måste likväl få sin lösning. Vi kan inte längre godta olika åldrar för äktenskap beroende på varifrån man härstammar. De senaste årens tragiska s.k. hedersmord på unga flickor accentuerar vikten av att Sverige inte längre accepterar förnedrande, tvångsmässiga och lagvidriga företeelser mot unga flickor. Inte heller ska unga flickor behöva gömma sig för att de vill leva fria från trycket av att kanske behöva gifta sig med någon de inte valt eller älskar. Regeringen måste nu påskynda en lösning som gör att lagen inte är tandlös utan också i praktiken förhindrar tvång och barnäktenskap. I det betänkande vi behandlar tillkännages för regeringen att det är angeläget att lagstiftningsåtgärder omgående kommer till stånd i syfte att förhindra barnäktenskap och arrangerade äktenskap. Lagutskottet tillstyrker de här motionerna, och jag yrkar bifall till förslaget i betänkandet.

Herr talman! Alla har vi skakats av mordet på Fadime. Det är också oerhört svårt för oss att förstå att Fadime berövades livet på grund av att hon ville leva som andra unga kvinnor i vårt land. För alla de som levt i tron att människor från andra kulturer anpassat sig till våra regler i det svenska samhället har det skett ett uppvaknande. Verkligheten visar att det finns invandrargrupper som efter flera decennier i Sverige fortfarande inte har integrerats i det svenska samhället. Det är ett stort misslyckande i integrationsarbetet. Det är djupt beklagligt att regering och riksdag inte insett hur utlämnade de unga invandrarflickorna varit i de familjer där män förtrycker kvinnor. Det är djupt beklagligt att ansvariga har sett mellan fingrarna, tillåtit sexuellt utnyttjande av minderåriga och godkänt utländska arrangerade äktenskap. De unga kvinnornas möjligheter att välja livsstil, utbildning och partner här i Sverige har inte stöttats av myndigheter och beslutsfattare. Därför har kvinnors fria val kunnat förtryckas av familjen och släkten. Att vi i Sverige har särbehandlat unga kvinnor beroende på medborgarskap är diskriminering beroende på bakgrund. Att länsstyrelserna kan ge dispens till äktenskap för flickor under 15 år borde enligt min mening inte vara tillåtet. Alla under 18 är omyndiga, de under 15 år är också minderåriga. Skolplikt, som omfattar alla barn och ungdomar i Sverige, bör även omfatta invandrarflickor. Det är oacceptabelt att utländska medborgare med hemvist i Sverige ska kunna ingå äktenskap utomlands med 12-13-åringar och sedan få det legaliserat i Rädda Barnen har i sitt bokslut för år 2000 också påpekat att flickor med utländsk bakgrund är särskilt utsatta här i Sverige. Deras hälsa har ett nära samband med deras livsförhållanden och föräldrarnas bestämmanderätt. De drabbas också i högre grad av psykisk ohälsa och löper större risk att lyckas sämre i skolan. Jag tycker att det skulle vara mycket intressant att granska de rättstillämpande myndigheternas bedömningar när det gäller att förhindra barnäktenskap. Möjligheten finns ju redan i dag inskriven i lagen. I 1 kap. 7 § i 1904 års lag står att läsa att ett beslut som har meddelats av en utländsk myndighet inte får tilllämpas i Sverige om det skulle vara uppenbart oförenligt med grunderna för den svenska rättsordningen. Är det verkligen förenligt med svensk lag att ge dispens för giftermål för minderåriga flickor? Mitt svar är nej. Herr talman! Den tragiska händelsen i Uppsala och mordet på Fadime har fått många att reagera och agera. Opinionen mot hedersmord har tvingat majoriteten att byta fot och bifalla samtliga motionsyrkanden. Syftet är att förhindra barnäktenskap och arrangerade äktenskap. Vi i Centerpartiet välkomnar majoritetens bifall till motionerna och förväntar oss nu att lagstiftningsåtgärder snarast kommer till stånd. Men jag är besviken efter att ha läst den text som kommit till efter lagutskottets behandling av ärendet. Där står att den nuvarande 15-årsgränsen i 1904 års lag bör ifrågasättas. Där står vidare att det bör diskuteras om 7 kap. 4 § är tillräckligt. I utskottets ställningstagande finns också följande mening: "att principerna för när utländska äktenskap skall få giltighet i Sverige skall övervägas". Med nuvarande skrivning i betänkandet känns det som att majoritetens motivation har dämpats något angående åldersgräns för äktenskap - just detta att regeringen ska överväga. För invandrarflickornas bästa och för regeringens trovärdighet i frågan måste regeringen nu agera tydligt så att lägsta äktenskapsålder blir 18 år, oavsett vilken bakgrund kvinnorna har. Regeringen måste också tydligt agera för att äktenskap som ingåtts utomlands med minderåriga ska ogiltigförklaras i Sverige. Centerpartiet anser att det behövs en lagändring omgående.

Herr talman! Viviann Gerdin ifrågasätter om texterna i betänkandet är tillräckligt starka för att få den lösning som vi vill ha. Då måste jag informera Viviann Gerdin om att man i Justitiedepartementet just nu arbetar med en ändring som syftar till att få en 18-årsgräns för äktenskap. Där likställs utländska flickor och svenska ungdomar. Justitieminister Thomas Bodström har tidigare också utlovat att det kommer en proposition. Viviann Gerdin har i en debattartikel i Värmlands Folkblad i förra veckan tyckt till om att det är dags att införa en obligatorisk information till alla invandrare. Det kanske Vivianne Gerdin kan utveckla här i talarstolen.
Herr talman! Först vill jag säga att när det gäller att Justitiedepartementet just nu arbetar med att förändra lagstiftningen är det så att redan vid fjolårets behandling av några motioner fick vi till svar att det pågår ett arbete inom Regeringskansliet. Därför skulle riksdagen avvakta och inte föregripa resultatet av det arbetet. Det sades också att frågan var uppmärksammad på nordisk nivå. Jag kan inte erinra mig att jag har hört någonting om vad som har skett vad gäller förändringar efter det att vi behandlade frågan om barnäktenskap förra året. När det sedan gäller min debattartikel står jag fullständigt för att vi måste bli mycket bättre på att informera om vad det är för regler som gäller i Sverige. Det är självklart så att de som kommer hit till vårt land, även unga invandrarkvinnor, ska omfattas av svenska regler. Det jag ifrågasätter är att regeringen, när bifallet till motionen är så klart och det i motionen är så klart och tydligt skrivet att det handlar om att vi ska ogiltigförklara barnäktenskapen, ändå säger att frågan ska övervägas. Det är det som gör mig väldigt orolig.
Herr talman! Jag är faktiskt lite förkrossad. Har inte Viviann Gerdin läst hela betänkandet och motionerna? Vi har ju bifallit motionerna och gjort ett tillkännagivande till regeringen. Jag ska också informera Viviann Gerdin om att jag själv har varit i kontakt med Justitiedepartementet. Jag har talat med tjänstemän och haft överläggningar där. Detta är alltså faktiskt på gång, och det är sanningen.

Herr talman! Till Marina Pettersson vill jag svara så här: Det återstår att se vad som väger tyngst, texten i motionerna eller regeringens skrivningar, där det står att frågan bör övervägas. Det är ordet bör som jag reagerar på och som jag tycker inte är så klart och tydligt från regeringens sida.

Herr talman! Det är ett enigt utskott som kräver 18 års åldersgräns för äktenskap. Detta är viktigt och mycket bra, men det räcker inte. Vi vet från diskussionen om könsstympning att lagen förbjuder detta. Vi vet att straffet för kvinnlig könsstympning är mycket strängt i Sverige. Och vi vet att det finns människor i Sverige som inte respekterar denna lag. För att skydda barnen, flickorna och de unga kvinnorna behövs mycket mer. Under de här dagarna efter mordet på Fadime har jag varit ute på många demonstrationer och träffat mycket modiga kvinnor som jobbar med den här frågan i vardagen. Ett av deras krav är att Sverige ska agera mycket mer bestämt på den internationella arenan. De vill t.ex. att Turkiets inträde till EU ska villkoras av vissa förändringar i lagarna så att hedersmord inte längre ska betraktas som ett relativt lätt brott som bestraffas lindrigt. Det finns också anledning att tänka på vad Sverige skulle kunna göra på FN:s arena för att de här utsatta flickornas och kvinnornas position skulle förbättras. Jag var i FN i november. Jag blev mycket imponerad av det fantastiska arbete som svenskarna gör där. Bara en sådan sak som det envisa agerandet mot barnsoldater från svensk sida bör uppmärksammas och berömmas. Men samma arbete bör också pågå när det gäller kvinnornas rättigheter. Vi har en lång erfarenhet av framgångsrikt arbete för barnens rättigheter och för försvar av de mänskliga rättigheterna. Vi måste gå vidare. Men också om vi gör det återstår väldigt mycket att göra här och nu. Fadimes grav är faktiskt de politiska illusionernas grav. När vi begraver den här stackars flickan bör vi också begrava tron på att bara vackra ord räcker. Bara för att vi ställer oss upp och talar vackert om generositet och solidaritet, om jämlikhet, valfrihet och samspel med invandrarna betyder det inte att detta inträffar. Inte heller pengarna räcker. Vi vet mycket väl att miljoner på miljoner har kastats i storstadssatsningen. Har detta på något sätt påverkat de isolerade gruppernas situation? Inte ett dugg. Jag har framför mig en utredning som kom i samband med en annan hemsk händelse. Det var branden i Göteborg. Denna utredning säger klart och tydligt - det har alltså gått nästan tre år - att all information inte nådde ut till de etniska grupper som var särskilt drabbade av branden. Kommunala myndigheter och andra myndigheter saknade med något undantag tillräcklig kännedom om och kontaktvägar till representanter för de drabbade och deras föreningsliv och trossamfund. Det fanns inga kommunikationskanaler. Inte ens när barnen hade brunnit upp kunde de svenska myndigheterna nå dit. På annat håll står det att segregation, diskriminering, negativ attityd hos stora delar av majoritetsbefolkningen och ouppfyllda förväntningar har lett till en negativ inställning till det svenska samhället hos många. En grogrund för misstro finns. Jag kan komma med ett direkt vittnesmål om detta. Jag har arbetat med arbetslösa under flera år. Jag vet att officiella papper åker rakt ned i papperskorgen. Jag vet att om jag vill nå dem, mina medmänniskor som jag vill jobba tillsammans med, som jag hoppas kunna bistå på något sätt med någon form av stöd, då skickar jag inte brev via socialförvaltningen. Då affischerar jag inte på socialkontoret eller på arbetsförmedlingen, för det läser de inte. Och om de läser det så tror de inte på vad som står där. Det bästa sättet att nå dem är faktiskt att annonsera i Metro. Metro läser de alla. Det visar tydligt hur djupt avståndet är mellan oss och dem. Det är det som vi måste göra slut på. I anslutning till debatten om könsstympning skrev jag en artikel som publicerades i Upsala Nya Tidning. Jag skrev om en somalisk läkare, en kvinna, som inte fick bli läkare i Sverige. Arbetsförmedlaren tyckte att det var jättebra om den där tjejen så fort som möjligt kunde bli sjukvårdsbiträde. Att hon ville studera sjukvårdssvenska och bli läkare var för långsökt. Det skulle ta för lång tid. Det kostade för mycket. Just en sådan person, som tillhör gruppen men som har mycket stor kompetens, skulle ha varit den bästa agenten för arbete mot könsstympning i den egna gruppen. Vi kan inte lösa de här hemska problemen om vi inte öppnar arenor där folk, t.ex. de här kvinnoorganisationerna som Terrafem och många andra, kan agera för att etablera en tvåsidig kommunikation. Vi kan inte ändra en medeltida mentalitet genom informationskampanjer. Det enda sättet att ändra den här mentaliteten är att föra en ständig dialog och att jobba pedagogiskt med mycket tålamod mitt i de här grupperna tillsammans med de progressiva krafter som finns i de här grupperna. Och det gör vi inte. Jag träffade de här kvinnorna som demonstrerade i anslutning till Fadimes död. När de har pengar för telefonen har de inte pengar för lokalen. När de har pengar för lokalen har de inte möjlighet att sitta vid telefonen och svara på rop på hjälp. Pengarna går ju till den offentliga sektorn och inte till de här progressiva grupperna.

Herr talman! Det har varit väldigt intressant för mig att här få följa lagutskottets intressanta debatt under dagen, och också höra på den stora enighet som har varit. Det är kanske i huvudsak ett uttalande som har förvånat mig, men som också var väldigt intressant. Det var Berit Adolfsson. Hon gjorde en avvikelse från den linje som är den traditionella moderata, att man ska satsa mer på polis och på rättsväsendet, och ville i stället satsa resurser på kontraktsskrivande för att förebygga våld den vägen. Det tycker jag var väldigt intressant, och det ska jag också följa i andra sammanhang. Jag ska först också tacka för det vänliga bemötande som mina motioner har fått. Jag ska utveckla lite utifrån den ena motionen jag skrev, som också är kopplad till den andra motionen, som jag också har fått ett positivt bemötande för. Jag ska tala om kusinäktenskap. Hur frekvent är kusinäktenskap i Sverige? I vilka invandrargrupper förekommer det? Finns det någon undersökning som visar på ett samband mellan störningar på barn och kusingifte? Vad är den historiska bakgrunden till kusingifte? Har någon tittat på kopplingen mellan arrangerade äktenskap och kusinäktenskap? Har någon tittat på kopplingen mellan hedersmord och kusinäktenskap? Vi vet att Fadime, som många av oss har talat om här i dag men även vid ett tidigare debattillfälle, inte ville gifta sig med en kusin. Hennes syster är gift med en kusin. Hennes kusiner är gifta med kusiner. Det här är en struktur som det är dags att synliggöra. Alla kulturer kategoriserar inte familjeband likadant. Vissa kulturer har exempelvis samma ord för mamma som för moster och samma ord för pappa som för farbror. Begreppet kusin, dvs. vår benämning på släktskapet mellan barn till syskon, är inte självklart för alla. Många kulturer, bl.a. grupper som lever här i Sverige inklusive kristna, skiljer mellan s.k. parallellkusiner och korskusiner - barn till syskon av samma kön respektive motsatt kön - och anser att en son absolut inte bör gifta sig med sin farbrors dotter, eftersom de anses vara för nära släkt - patrilineär parallellkusin. Sonen uppmanas däremot att gifta sig med sin morbrors dotter, korskusin på mödernet. Å andra sidan finns det strikt patrilineära systemet att en son bör gifta sig med pappans brorsdotter, vilket förekommer hos många muslimska grupper, speciellt hos beduinerna. Det är omöjligt att i dag rent statistiskt fastställa antalet kusinäktenskap i Sverige, eftersom de inte registreras på något speciellt sätt. Enligt äktenskapsbalken finns det inga lagliga hinder för kusinäktenskap. Såvitt jag har kunnat utröna finns det inte heller någon forskning avseende frekvensen av kusinäktenskap, utöver det som medierna har gjort under de senaste veckorna. Det finns faktiskt en hel del där som är ganska intressant att ta del av. Jag har kontrollerat med socialantropologer som länge har framhållit att många av de seder och bruk som invandrare har praktiserat i sina ursprungsländer och tar med sig till Sverige ganska snart ges upp i det nya hemlandet, eftersom det är svårt att hålla fast vid dem längre än under en generation. Här har man inkluderat också arrangerade äktenskap och problematiken med kusinäktenskap som är en del av dessa tvångsäktenskap. Man menar att denna sedvänja ges upp efter en generation. Men det har visat sig att socialantropologerna och andra experter på detta område har haft fel. Dessa traditioner sitter djupare. De upprätthålls och förstärks t.o.m. ibland i länder som Sverige. Jag tycker att man måste ta konsekvenserna av att det som vi har fått oss till del tidigare av experter har visat sig vara felaktigt. Detta handlar om patriarkala strukturer som ursäktar sig med att kusinäktenskap måste ses som en trygghet för kvinnan. Om hon gifter sig med person som bor långt bort kan det vara svårt för kvinnans manliga släktingar att försvara henne om hon far illa. Då talar man inte om att äktenskapet i sig kan vara ett sätt att fara illa. Ett annat skäl som ofta anges för kusinäktenskap är att man vill hålla ihop sin grupp. Och i det tror jag att det ligger mer sanning. Herr talman! De flesta folkslag ogillar incest. Å andra sidan skiljer sig definitionen av incest mellan olika folkslag. Äktenskap mellan parallellkusiner på faderns sida är exempelvis otänkbart, i det närmaste incest för en del grupper. I Sverige är det dock helt lagligt. I förarbetena till den nya äktenskapsbalken avfärdade man tanken på att förbjuda äktenskap mellan kusiner av genetiska skäl, eftersom risken för missbildningar hos avkomman visserligen är något förhöjd men trots det mycket liten. Skillnaden i antalet missbildningar ansåg man däremot kanske var större när det handlade om socialgrupper. Antalet missbildningar är större i familjer med dålig ekonomi och låg status än i mer välmående familjer. Enligt en föredragande läkare vid Socialstyrelsen som jag har haft kontakt med registreras inte nyfödda barn med missbildningar utifrån dessa grunder. Det finns alltså ingen undersökning gjord under senare år, och det finns ingen aktuell statistik att tillgå som styrker uttalanden som man ibland möts av om att antalet missbildade barn är en följd av att man i generationer har gift sig inom en begränsad grupp. Detta behöver kompletteras. Jag skulle också vilja säga att det i en del länder i dag finns möjlighet till genetisk rådgivning om man lever i en grupp där dessa sedvänjor praktiseras. Det är kanske de mer välutbildade som har tillgång till den typen av konsultationer. Det är någonting som man skulle kunna erbjuda även människor i sådana grupper boende i Sverige som står inför att välja en kusin eller någon annan som partner. Redan när Anita Gradin var statsråd gjorde hon en översyn av dessa frågor och tog fram någon form av utredning som jag inte har lyckats spåra. Men jag vet att den finns någonstans. Och det skulle vara väldigt intressant att se om någon kan få fram den så småningom. Stockholms universitet, som har studerat muslimska mäns situation i Sverige, är hedersbegreppet för en djupt troende muslim av oerhört stor betydelse. Den som förlorar sin heder, exempelvis genom att barnen uppför sig på ett felaktigt sätt, mister möjligheten att komma till paradiset. En man som har misslyckats med att uppfostra sina barn är socialt död. Hans systrar blir inte gifta, skammen är oändligt stor för en sådan man, och hans liv har inte varit till någon nytta. Nu tycker jag att man skulle kunna analysera dessa frågor djupare än så här. Det känns lite tunt. Men detta är den typen av kunskap som man i dag kan få fram när man söker den. Jag skulle vilja avsluta mitt anförande genom att säga att jag tycker att man återigen naturligtvis ska skaffa sig bättre bakgrundskunskap till detta men att man ska överväga möjligheten att återigen i lagstiftning förbjuda kusinäktenskap och ha en dispensmöjlighet kopplad till detta. Sedan kan man aldrig nog understryka hur viktigt det är att kommunerna följer upp det som vi debatterar och beslutar här genom att ta egna initiativ till att kartlägga situationen i den egna kommunen, gärna tillsammans med andra kommuner. Men man måste få en bild av detta lokalt och ta itu med det som man behöver göra. Det har nämligen varit alldeles för mycket överslätande, döljande, förnekande och passivitet i dessa frågor runtom i våra kommuner, inte minst i mitt eget län. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man kopplar ihop den här situationen med kusinäktenskap till unga flickors egna val, tvångsäktenskap, hedersförtryck och ytterst hedersmord, mansrollen och jämställdheten. Jag ska följa lagutskottets fortsatta strävanden i dessa frågor. Och fr.o.m. i dag känns det oerhört positivt att göra det med de beslut som ni har fattat och den konstruktiva debatt som har förts.

Herr talman! I det betänkande som vi just nu debatterar behandlas min och Monica Greens motion där vi kritiserar gällande lagstiftning, eftersom den inte behandlar alla flickor lika. Avvikande regler för flickor med utländskt medborgarskap passar inte i ett samhälle där vi betonar allas lika rätt och värde. Enligt svensk lag får den som är under 18 år inte ingå äktenskap utan tillstånd av länsstyrelsen. Men för utländska medborgare gäller lagen i det land som han eller hon är medborgare i fastän flickan eller pojken bor i Sverige, men ingen under 15 år får ingå äktenskap. Sker äktenskapet i hemlandet kan flickan t.o.m. vara yngre än 15 år. Om ett sådant äktenskap är tillåtet i hemlandet kan äktenskapet legaliseras i Sverige. Enligt barnkonventionen som Sverige undertecknat och ratificerat är människan barn fram till 18 års ålder, vilket därför är en lämplig generell gräns för alla för att ingå äktenskap. Äktenskap och graviditet anges ibland som skäl till att en del flickor med utländsk bakgrund avslutar sin skolgång i förtid. Det måste vara allas rättighet att få gå i skolan. Alla flickor oavsett ursprung måste få välja sitt liv och sin framtid. Jag vill därför i dag tacka lagutskottet för detta betänkande där jag kan läsa att det enligt utskottets mening är angeläget att lagstiftningsåtgärder omgående kommer till stånd i syfte att förhindra barnäktenskap och arrangerade äktenskap och att utskottet därmed tillstyrker vår motion och tillkännager denna för regeringen. Jag vet, och man kan också läsa i betänkandet, att Justitiedepartementet arbetar för fullt med en översyn av de svenska reglerna som berör frågan om lägsta äktenskapsålder och att detta ska redovisas under våren i en PM. Denna PM ser jag fram emot, eftersom jag också vet att det finns en djup samsyn i dessa frågor. Detta är naturligtvis mycket bra, framför allt för de flickor som måste få ett ökat stöd i lagen för att kunna välja sina liv. Herr talman! Äktenskapsåldern i Sverige höjdes till 18 år 1916. Nu borde det verkligen vara dags för nästa steg, så att det gäller alla flickor.

Herr talman! Låt mig börja med att framföra ett tack till lagutskottet för det tillkännagivande som gjorts utifrån min och Inger Renés motion L206 om tvångsäktenskap. Det är inte alltför ofta som man som motionär hamnar i den situationen i detta hus. Det finns tre grundläggande saker - men naturligtvis finns det fler än så - som jag och Inger René tycker är viktiga. Det gäller rätten att få vara barn, rätten till utbildning och rätten att kunna välja sin make. Jag lyssnade på Marina Petterssons inledningsanförande och tycker att Marina på ett mycket bra sätt redovisade vad som är utgångspunkten i vår motion, nämligen att förhindra att framför allt mycket unga flickor gifts bort, och då utomlands. Det är det som vi med vår motion vill förhindra. Vi vet i dag att de unga flickor som gifter sig utomlands och som kommer tillbaka till Sverige och måste leva som gifta tyvärr inte fullföljer sin skolutbildning, vilket innebär att de inte har rätten till utbildning. Det i sin tur innebär att de inte kommer att lära sig svenska språket. I slutändan innebär detta att de inte kan få samma möjligheter att integreras i det svenska samhället, något som föregående talare lite grann var inne på. Därför kommer en lagändring just mot barnäktenskap att vara ett stort stöd inte minst för alla dessa unga flickor, men även för pojkar - framför allt med invandrarbakgrund. Personligen tycker jag att en fråga som denna verkligen tjänar på att ha så brett stöd som vi i dag faktiskt visar här i riksdagen. Över partigränserna inser vi vikten av att sätta individen i centrum, framför allt de här små barnen. Jag uppfattar detta som verkligen allvarligt menat från majoriteten och känner att det finns ett stöd för att skyndsamt genomlysa de här förslagen så att en lagändring kan genomföras. För ett tag sedan fick jag en liten knapp från Rädda Barnen där det står: Räkna med mig. Knappen ska naturligtvis sitta på ett litet barn. Det här sammanfaller med de 21 punkter som Rädda Barnen tagit fram för ett barnvänligare Sverige. Bildligt skulle jag kunna sätta på mig knappen menat för oss alla, just för att visa att de här unga invandrarkvinnorna i dag faktiskt kan räkna med oss. Tack för en vänlig behandling av en oerhört viktig motion!

Herr talman! Jag vill - precis som några av de motionärer som gått upp i talarstolen och visat sin glädje över tillkännagivandet till regeringen - uttrycka glädje. Jag tänker särskilt på den motion som jag och Carina Ohlsson har väckt. Det är klart att det varit en väldigt svart tid nu ett tag när mycket kommer upp till ytan när det gäller förtryck, våld och hot som många flickor och kvinnor faktiskt måste utstå. Närmast tänker jag förstås på dem som kommer från andra länder. Vi har fått se mycket av sådant här under den senaste tiden. Därför är det ett stort steg och ett bra stöd i rätt riktning att regeringen jobbar vidare med frågan och ska se till att det blir en åldersgräns för äktenskap, för samtliga som befinner sig i Sverige. Jag tillhör organisationen Unga Örnar, en barnoch ungdomsorganisation som jobbar praktiskt ute i bostadsområden för att ge barn och ungdomar en vettig fritid. Vi kommer i kontakt med många flickor med utländsk bakgrund som verkligen behöver stöd från föreningslivet. En av anledningarna till att jag är medmotionär är just att vi i Unga Örnar ute på fältet ser vad som behövs. Därför ställer vi de här kraven politiskt. Jag är också glad över att utskottet är helt enigt och över att man gör gemensam sak med regeringen. Många informationskällor visar att regeringen nu jobbar mycket aktivt med frågan för att komma till skott med en lagändring. Det har jag fått underhandsinformation om. Jag vet därför att vi och regeringen har en samsyn där. Jag är alltså glad i dag, trots att det varit en svart tid. Det här är ett steg i rätt riktning, och nu kan vi gemensamt från riksdagen gå till regeringen med krav på en lagändring här.

Herr talman! Lennart Fridén har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta med avseende på information och attitydinlärning m.m. för att såväl förhindra mord som andra kränkningar av kvinnor i Mordet på Fadime Sahindal är ett exempel på de avskyvärda handlingar unga kvinnor med invandrarbakgrund kan utsättas för när deras familjer inte accepterar det omgivande samhällets normsystem. Hon hade rätten till sitt eget liv och rätt att leva det i frihet. Det är en mänsklig rättighet som tillkommer alla människor. Snart sagt alla länder har genom FN:s konventioner förbundit sig att garantera den. Ingen har rätten att med våld eller tvång styra en annan människas livsval. Det är ett brott, och därför måste samhället reagera. Jag vill dock hävda att det inte enbart är brist på information om den svenska lagstiftningen som är problemet i de familjer där motsättningar tar sig sådana extrema uttryck. Att anpassa sig till ett annat lands värderingar och införliva dem med sig själv är en svår process, men den är helt avgörande för framtiden i Sverige. Sverige har i dag invånare med ursprung i ett stort antal länder. Vårt samhälles grundläggande värderingar bygger på alla människors lika värde och på respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi kommer inte att kompromissa om dessa värderingar. Det finns många viktiga aktörer i arbetet för att dessa värderingar ska genomsyra alla samhällsområden och gälla alla dem som bor i Sverige. Här ingår trossamfunden, olika myndigheter och institutioner och enskilda som har engagerat sig i frågan. Regeringen har arbetat med de här frågorna i flera år på olika sätt. Insatser görs och måste även fortsättningsvis göras inom skola, omsorg, polis och socialtjänst. De måste rikta sig direkt till kvinnorna och flickorna, men lika viktigt är att insatser riktas mot män och pojkar. Regeringen kommer att ytterligare öka utbildnings och informationsinsatserna. I förskolans och skolans uppdrag ingår att förmedla samhällets grundläggande värden till eleverna. Dessa värden omfattar bl.a. människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män och solidaritet med svaga och utsatta. Skolan utgör också en naturlig mötesplats mellan lärare och elevernas föräldrar. Regeringen beslutade i november förra året att göra en översyn av mottagandet och introduktionen för flyktingar. I uppdraget ingår bl.a. att se över hur alla nyanlända invandrare ska kunna få bättre kunskap om och förståelse för grundläggande normer i det svenska samhället och det svenska demokratiska systemet. Avslutningsvis vill jag informera Lennart Fridén om att regeringen avser att inom kort föreslå ytterligare åtgärder för attitydpåverkan och till skydd mot våld och hot för flickor och kvinnor med utländsk bakgrund.

Herr talman! Jag får först tacka statsrådet för svaret. Egentligen borde väl rubriken vara Vanhedersmord, för gärningar som dessa kan i våra ögon inte vara annat än grovt kriminella och djupt vanhedrande. Jag har helt kort några kommentarer till svaret. Jag har i marginalen skrivit "hur? ", "vad? ", "vadå?" och på ett ställe faktiskt "bra!". Det senare har jag skrivit vid det näst sista stycket, som jag också upplever som det enda konkreta i det framförda. Vad jag har efterfrågat är konkreta och snabba åtgärder - snabba men också långsiktiga - innan vi får ännu ett Fadimefall. Statsrådet talar om skolan som en naturlig mötesplats. Som tidigare lärare med elever från Levanten kan jag konstatera att det är en orealistisk Sörgårdenuppfattning. När papporna inte kommer till skolan, när mammorna inte tillåts gå dit och när hembesök sker med mamman instängd i köket medan läraren är där - oavsett om det är en man eller en kvinna - så når man inte sådan kontakt som behövs. Sådana erfarenheter har jag faktiskt själv. Jag har i interpellationen också visat på ett inslag i TV som belyser att detta dessvärre inte bara rör sig om en generationsfråga. Sättet att se på kvinnor har på sina håll dessvärre spritt sig från gossar med annan bakgrund till infödda svenskar. Tillmälet hora har i ökad grad börjat användas även av dem. Det är inte bara fråga om synen på svenska flickor - man kan från välintegrerade inflyttade höra att de skäms över något slags omvänd rasism där såväl religion och västerländska värderingar som t.o.m. etniciteten hos svenskarna anses vara fel. Jag kan lägga till ännu en upplevelse från min lärartid. En eftermiddag befanns en av flickorna i årskurs åtta - en 15-åring - vara rejält blåslagen. Någon hade skvallrat till en äldre bror att hon hade setts gå hand i hand med en svensk kille. På lunchrasten fick hon sitt straff. Men ingen hade ju officiellt sett någonting, och man ansåg att polisanmälan var meningslös - och dessvärre också föräldrakontakt. Ett ofta återkommande svar är: Vad vi gör i familjen har inte det svenska samhället med att göra. Jo, det är just det vi har! Här gäller svensk lag och inget annat. Det är det vi måste se till. Statsrådet säger: Vi kommer inte att kompromissa om dessa värderingar. Bra! Men hur kommer vi att visa det? Själv skulle jag annars gärna vilja kunna göra något åt frågan i dessa människors ursprungsländer. Tillsammans med en kollega fick jag av en senator i en av länderna i Mellersta Östern förra året en redogörelse för dessa s.k. hedersmord i det landet. Den officiella statistiken visar på ca 30 per år. Till detta kommer ett stort mörkertal, där bl.a. olyckor döljer verkligheten. Vad som starkt chockade oss båda var dödande av döttrar för att justera arvslotternas storlek. Där kan vi dessvärre ingenting göra. Men redan vid gränsen måste man få veta att här finns bara en lag - den svenska lagen. Den svenska attityden är att ingen människa äger en annan. Kvinnor och män har lika värde. Individens egen frihet får och kan inte kränkas av vad skäl det vara må. Pappan i det aktuella målet sade i rätten: Jag skulle aldrig ha kommit till Sverige. Och det är många som tycker detsamma. Hade jag vetat att jag inte får bestämma över min egen familj så skulle jag ha sökt mig till ett annat land - det har jag hört flera gånger vid samtal med invandrare om de här frågorna. Mycket tyder på att någon med samma värderingar - de är ju dessvärre många - var den som tipsade pappan om var hans dotter fanns. För två veckor sedan var jag och statsrådets kollega kulturministern på urpremiären på filmen Husihelvete. Den är inspelad av och med invandrare och med en duktig kvinnlig invandrad regissör, och den handlar om precis det vi nu talar om. Jag rekommenderar såväl Mona Sahlin som andra att gå och se den. Om någon skänkte gratisbiljetter främst till fäder, men även till pojkar och faktiskt också mödrar, från Mellersta Östern så skulle det vara en välgärning. Herr talman! Det finns ett antal frågor, som jag ska fortsätta att ställa i nästa inlägg därför att jag tycker att det reses flera frågor än ges svar i det svar som jag har fått.
Herr talman! Hedersmord får inte hända. Det finns inte ord att beskriva den vanmakt och den frustration som vi alla känner. Frågan om hur vi förhindrar det lever kvar i oss alla. Mycket av det som integrationsministern har skrivit om i svaret är bra, men jag saknar en dimension. Jag tror inte att hela lösningen finns i vikten av att stärka ungdomars rätt att leva i frihet. Jag tror inte att svaret ryms bara där. För om det är det enda svaret reduceras familjer, föräldrar och i synnerhet pappor till skuldbelagda syndabockar, och vi har att göra med en förlorad generation. Det finns en djupare dimension i det som har hänt. Det är inte så enkelt att detta bara löses med satsen att ungdomar måste få bestämma över sina egna liv. Jag menar att vi också måste se till familjens betydelse. Det är naturligt att föräldrar är oroliga för sina barn, för vilka de umgås med. Det är ju även vi svenska föräldrar. Och det är rätt och riktigt av föräldrar att vara det. Det vittnar ytterst om en omsorg och ett ansvarstagande för barnet. I många andra länder har familjen en mycket större betydelse än i Sverige. Familjen är och bör vara en viktig normgivare för varje ung människa. Samhället ska bejaka och uppmuntra familjesammanhållning. Hedersmord är ett uttryck för en omsorg som går över gränsen och blir till våld och förtryck. Det är en patriarkal maktstruktur som vill utöva kontroll och våld mot kvinnors liv och val. Det är aldrig acceptabelt. När man tycker olika inom familjen måste vi i opinionsbildning och lagstiftning vara tydliga med att ett myndigt barn har den slutliga bestämmanderätten över sitt eget liv oavsett om föräldrarna tycker annorlunda. Men arbetet med attitydförändringar får inte bara ta sikte på att stärka varje grupp för sig, unga kvinnor, unga män osv. Då bygger vi in nya konflikter. Den risken är stor. Det förebyggande arbetet måste också ta sikte på att förändra attityderna i familjen som enhet. Vi ska stödja männen och kvinnorna att hitta jämlika roller inom familjen. Och jag vill lämna några bidrag. Sjösätt ett fadderfamiljsprogram! I vissa kommuner finns sådana, men mitt intryck är att de har blivit färre. Det finns systematiserade sådana program bl.a. i Kanada. Där är de arrangerade av NGO:er. Det bygger på att invandraren eller invandrarfamiljen genom vänskap med en kanadensare eller en kanadensisk familj ska få lära sig och få förståelse för landets värderingar, traditioner och hur vardagslivet fungerar. Då har man via bred annonsering knutit till sig människor som på frivillig basis fungerar som värdar. Sedan försöker man matcha personer som har liknande familjesituationer, utbildning, intressen, ålder osv. Det här systemet är till ömsesidig nytta. Invandraren lär känna landet och kulturen. Värden lär känna ett annat land, och man anger faktiskt värdskapet som en merit i sin CV. Här har vi mycket att lära. Jag tycker att det är bra att det ska ske en översyn av hur mottagande och introduktion av flyktingar fungerar. Men varför inte ge alla asylsökande, och också alla svenska medborgare som ska fylla 18 år och bli myndiga, en undervisning i FN:s mänskliga rättigheter och också i svensk lagstiftning avseende rättigheter och skyldigheter. Uppdraget att arrangera den här utbildningen kan säkert ombesörjas via kommunerna och kan resultera i att man får en medborgarbok i handen med rättigheter och skyldigheter i fickformat. Jag ska återkomma till fler förslag i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Mordet på Fadime har väckt känslor hos många av oss. Man känner med alla de kvinnor som i dag är hotade och känner oro för att gå samma öde till mötes som Fadime. Ingen kvinna ska behöva känna oro för sitt liv. Där tror jag att statsrådet och jag är helt överens. De här kvinnorna har inte gjort något annat än att vara just kvinnor och velat bestämma över sina egna liv. Vi kan tycka att det är en självklarhet i det svenska samhället, men tyvärr är detta inte fallet för många kvinnor i vårt samhälle. Vi önskar alla, oavsett parti, att något ska göras för att förhindra att det upprepas. Frågan är vad som ligger i politikens makt. Värderingar och attityder skapas inte bara i det politiska rummet, men vi vet att politiken faktiskt förändrar. Därför har vi ett ansvar att agera. Jag tror att det finns många vägar att gå. En är det som nämns om mer resurser till olika organisationer som arbetar med att stötta kvinnor som är i en utsatt position. En annan är att sätta upp mål för vad som ska uppnås inom de här organisationerna när de ska delta i byggandet av ett demokratiskt land utan förtryck på något sätt, inklusive partriarkala strukturer av något slag. Flyktingmottagandet måste börja fungera bättre. Dagens flyktingpolitik innebär att flyktingar tidigt isoleras från övriga samhället. De får tidigt en avvikandestämpel. Rättssäkerheten på våra flyktingförläggningar har med rätta ifrågasatts i medierna. Det gäller t.ex. barns säkerhet. Det visar på att samhället inte på ett tidigt stadium tar itu med de personer som väntar på besked om att få stanna i Sverige. Det uppstår ett vakuum där hopplösheten förstärker negativa upplevelser och känslor som man har med sig från de trauman som man kanske lämnat bakom sig. Under den här tiden måste Sveriges flyktingpolitik i stället handla om att stärka självförtroendet och bygga upp människor, inte bryta ned dem. Här finns gott om tid att arbeta med integration och visa på normer och värderingar i väntan på ett beslut även om det blir negativt. Herr talman! Jag tycker att regeringen bör se över flyktingmottagandet så att det får en mer human prägel än i dag. För övrigt bör resurserna till polisen förstärkas, vilket statsrådet säkert vet att vi kristdemokrater kämpar för. Här ser man särskilt en viktig poäng i att ha nödvändiga resurser. I det senaste numret av Polistidningen, som väl alla riksdagsledamöter har fått, står det att det ofta tar över en timme för polisen att komma till platsen vid misshandelslarm, och då kan det vara för sent för de här kvinnorna. I Värmland är utryckningstiden i snitt 45 minuter då besöksförbud överträds. Utryckning i snigelfart, är rubriken i Polistidningen. Det är enligt min mening oacceptabelt med snigelpolitik när det gäller hotade kvinnor. Herr talman! Jag skulle därför vilja fråga statsrådet Mona Sahlin vad hon kan göra för att förbättra flyktingmottagandet så att flyktingarna inte hamnar i ett vakuum i väntan på beslut och för att se till att det finns resurser hos polisen i syfte att snabbt kunna ingripa vid våld mot kvinnor.
Herr talman! Jag vill börja med att konstatera att det finns en stor samstämmighet om det mesta - och det har jag upplevt de senaste veckorna också - mellan riksdagens partier och alla ledamöter här i kammaren. Därom råder ingen tvekan. Jag vill göra några kommentarer. Lennart Fridén saknade, som han uttryckte det, fler konkreta åtgärder. Jag tycker att det kan vara på sin plats att påminna om att allt skyddsarbete också handlar om dessa flickor. All lagstiftning som handlar om att mord är förbjudet och att hotade flickor har rätt till skydd omfattar också dessa flickor. Vi får inte göra misstaget att inte se att all lagstiftning hela tiden har handlat om dessa flickor och måste göra det mer i praktiken i fortsättningen. Jag har försökt peka på framför allt tre områden där regeringen samarbetar med myndigheter och organisationer för att komma längre i det direkta handlandet, vilket vi ska presentera inom kort. Det första handlar om skydd. Det måste vara enklare att få skydd för dessa utsatta flickor. Det andra handlar om attitydpåverkan eller snarare det sociala trycket. De män som begår de s.k. hedersmorden och utövar kyskhetskulturen upplever uppenbarligen ett socialt tryck från sin omgivning att behålla dessa värderingar. Det sociala trycket från hela samhället måste vara ännu starkare gentemot dessa familjer. Det måste vi komma längre med. Det tredje området är kunskapen hos de myndigheter och socialförvaltningar som har till uppgift att på ett mycket tydligare sätt förstå de här flickornas situation och kunna hjälpa dem. Till Lennart Fridén vill jag också säga att man nog inte kan säga att uttrycket hora kommer från de utländska pojkarna till svenska pojkar som har börjat använda det. Det uttrycket har varit ett tillmäle mot flickor och kvinnor under mycket lång tid, både i Sverige och andra samhällen. Maria Larsson säger att vi inte kan göra den här frågan så enkel. Vem tycker att den är enkel? Ingen ser heller en enkel åtgärd som skulle kunna lösa den. Maria Larsson uttryckte att hedersmord skulle vara ett uttryck för något slags omsorg, förvisso en förment felaktig omsorg. Det är inte min bild. Hedersmord är ett uttryck för makt och kontroll. Ingenting annat. Maria Larsson saknar dimensionen familjen. Jag har försökt säga, och ska göra det ännu tydligare, att för att förändra flickornas situation måste givetvis strukturen i dessa familjer förändras. Men det är inte så att omsorgen om familjen i dessa sammanhang har varit för stor. Bristen har varit att omsorgen om flickornas rätt till ett eget liv har varit för liten. Kyskhetskulturen bygger inte bara på en familj med mamma, pappa, barn, utan det är en hel släkt och omgivning som utövar tryck på familjerna. Så komplicerad tycker jag att bilden är. Det säger en del om vilken typ av åtgärder man måste sätta upp för att motsvara flickornas rätt till sina egna liv. Värdfamiljer nämndes. Det är en alldeles utmärkt metod som finns på en del håll. Jag diskuterar gärna hur vi kan bygga vidare och utveckla den. Till många av de individer som i dag säger till regeringen: Gör något med värdfamiljer, vill jag säga: Gör något själva. Ställ upp som värdfamilj. Vänd er till någon av de organisationer som redan i dag arbetar med detta mycket tydliga och bra instrument. Jag får tyvärr anstå med svaren till Désirée
Herr talman! Det är riktigt att vi i de flesta frågor som gäller detta är helt överens både i vår avsky för det och vår inställning till det. Jag är också helt överens med statsrådet om att omsorgen i det här sammanhanget snarast är omsorgen om det egna anseendet hos gubbarna hemma i kaféet någonstans i en bergsby. Det är väl den enda omsorg som de här papporna har visat. Bara om det sociala trycket i Sverige är starkare än trycket från hembyn kan man lyckas åstadkomma något. Det innebär att dessa personer måste integreras rejält i det svenska samhället för att de ska uppleva trycket. Om man bor och lever och verkar för sig är relationen till det gamla hemlandet starkare än relationen till det svenska samhället. Jag tog upp den här frågan första gången 1992 när det gäller det som min interpellation egentligen handlar om, nämligen: Hur ska vi tidigt - i flyktingförläggningar o.d. - kunna påverka och informera? Som jag skrev i min interpellation tyckte dåvarande statsrådet - som var borgerligt - att det var bra med informationen. Jag har senare ställt frågan, och då tyckte den socialdemokratiska invandrarministern att det inte är något fel på informationen. Jag vet ju att det finns de som säger att de inte fått någon information som är värd namnet. Det är vid ankomsten vi når människorna, och ju snabbare informationen ges desto bättre. Jag skrev en motion i höstas som någon klåfingrig här i riksdagen har ändrat rubriken på. Jag satte rubriken Med öppen famn och tomma händer. Så upplever jag och många med mig att den svenska invandringspolitiken ser ut. Nu står det Om invandringspolitiken som rubrik. Den är inte min, men innehållet i motionen är mitt. Jag tar där upp det viktiga i att vi verkligen lägger oss vinn om att ta hand om och hjälpa dem som kommer hit. Nu bjuder man hit folk med öppen famn och negligerar dem sedan - det gäller från både myndigheters och samhällets sida. Som statsrådet påpekade i sitt senaste inlägg måste vi göra något själva vi som möter dessa nya svenskar. Att inte kompromissa är bra, säger statsrådet i sitt svar. Men det sker ju ändå. Både hos myndigheter och domstolar säger man: De kommer där och där ifrån. Det får inte vara så. Vi måste tala om för både domstolar och andra myndigheter att här gäller bara svensk lag. Här gäller de regler som får det svenska samhället att fungera. Statsrådet säger att det är lika viktigt att insatser riktas mot män och pojkar. Jag tycker att det är mycket viktigare. Det är den allra viktigaste målgruppen i det är sammanhanget. Informatörer och information bör främst komma från deras egna. Det biter bättre då. Välintegrerade andra och tredjegenerationens nya svenskar måste kunna användas till detta. Svårigheterna med detta har jag också belyst de senaste dagarna i en serie i Svenska Dagbladet om heder och syn på kvinnan. Det är precis som statsrådet också sade: Det är inte fråga om omsorg. Det är fråga om makt. Det är fråga om att man tror att man äger andra människor. I en TV-diskussion talade man om invandrarkörkort. Jag tycker att det är en bra idé att man måste visa att man förstår vad som möter en. I TV såg jag också ett inslag häromdagen från en Göteborgsförort. En ensamstående mor och småföretagare från Afrika - jag vill minnas att hon var eritrean - sade: Ställ krav. Den svenska s.k. snällheten är förödande. Hon sade också: Man måste förstå att vilja till integration och vilja att lära sig språket är nödvändigt för att man ska passa i Sverige, annars kommer man bara att bli till besvär både för sig själv och samhället. Vill man inte anpassa sig får man välja ett land där ens attityder passar bättre. Det skulle vi som infödda svenskar inte våga säga, men de som har upplevt detta vågar uttrycka en sådan tanke. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi på samma sätt som man som förälder visar att man verkligen bryr sig om genom att tillrättavisa där det behövs också visar att vi med hjärtat bryr oss om dem som kommer hit.
Herr talman! Det är bäst att vi klarar ut missuppfattningarna först. Jag har aldrig sagt att hedersmord är omsorg. Jag beskrev att omsorg är en sak som föräldrar står för och som är något positivt. Jag sade ordagrant så här: Hedersmord är ett uttryck för en omsorg som går över gränsen och blir till våld och förtryck. Det är dess rätta namn. Vidare sade jag: Det är en patriarkal maktstruktur som vill utöva kontroll och våld mot kvinnors liv och val. Det är beskrivningen av hedersmord, och det är naturligtvis inte i närheten av det som kan benämnas omsorg. Att jag vill lyfta in familjen beror på att den lyckligaste lösningen för alla kvinnor som i dag känner sig hotade inom sin familjekrets är att de som utövar dessa maktstrukturer ändrar inställning, så att kvinnan kan fortsätta att umgås med sin familj utan att känna sig hotad. Därför är det så viktigt att se till hela familjen som en enhet. Hjälpen och kunskapen behövs utifrån, men jag tror att man kan arbeta framgångsrikt med familjen som bas för arbetet. Jag vet att det finns fadderfamiljsprogram, och jag har själv varit väldigt aktiv i sådana långt tillbaka i tiden. Men det är många kommuner som inte har detta. Det finns goda exempel. I Stockholm finns Flyktingguiderna. Det fungerar väldigt väl. Men i många kommuner finns inget. Det har sinat ut. Därför tycker jag att som ett input kan en riksdag och en regering agera som opinionsbildare på ett konstruktivt sätt. Man behöver titta på lösningar som finns i andra länder. Det är ju inte ett isolerat svenskt problem. Vi kan exempelvis hämta erfarenhet från Tyskland. När en ung kvinna blir hotad låter man henne där finna en skyddad tillvaro samtidigt som man mobiliserar socialförvaltningen när det handlar om en flicka under 18 Man skriver ett kontrakt med föräldrarna som förbinder sig att följa svensk lagstiftning och sluta med förtrycket. Det är att stärka familjesituationen, och något som man kan titta vidare på.
Herr talman! Statsrådet har inte haft möjlighet att kommentera mitt tidigare inlägg. Jag har två saker som jag vill lyfta fram. Stödet till kvinnoorganisationerna ligger det här året på 4,9 miljoner. Kanske kan man göra något för att stärka de kvinnoorganisationer som vill jobba med de här frågorna. Maria Larsson tog upp frågan om familjen. Vi har diskuterat en del om familjen är rätt väg att jobba när man ska hjälpa dessa flickor och kvinnor. Det är inte säkert att det alltid är lösningen. Frågan är om det bästa är att lyfta flickan ur familjesituationen och försöka skydda henne medan de andra jagar henne, eller om det bästa sättet är att stärka familjen så att familjen kan stå emot övriga släktingar. Om familjen kan stå emot trycket från sin omgivning har flickan kvar tryggheten i sin familj samtidigt som familjen får en stärkt ställning. Det är något av detta som vi är ute efter. Attitydförändringarna måste komma redan tidigt, under uppväxtåren. Vi vill alltså stärka familjen, även om vi inser att detta inte kan lösa problemen i alla enskilda fall.
Herr talman! Den viktigare diskussion som vi alla tre nu är inne på handlar både om hur man kortsiktigt skyddar de flickor som rymmer för sitt liv och samtidigt om hur man garanterar dem den frihet som de i många fall faktiskt är beredda att offra sitt liv för. Om alla insatser från samhället handlar om att bygga upp ett skydd runt flickan isolerad från hennes familj, blir friheten inte mycket värd för henne. Självfallet handlar det långsiktiga arbetet om hur man når in i familjerna, såväl till papporna och sönerna som till kvinnorna, och förändrar deras attityder. Jag säger för att inget missförstånd ska råda att vi är helt överens om detta. Därför måste det arbete som vi nu bedriver i riksdag och regering och runtom i samhället ha dessa båda perspektiv samtidigt; skyddet av flickorna nu och långsiktigt ett garanterande av deras frihet. Detta förutsätter att de här familjerna ändrar sitt sätt att tänka och resonera runt kyskhet och heder. Mycket av detta handlar förstås också om resurser, vilket många har varit inne på. Men dessa resurser ska finnas på väldigt många olika håll. Jag vill här citera några ord ur en skrift från ett arbete som jämställdhetsminister Margareta Winberg nu bedriver: "Idag utgör kvinnojourerna fortfarande den enskilt viktigaste aktören i samhället när det gäller våld mot kvinnor - trots att kommuner och socialtjänsten har huvudansvaret." I 130 kommuner finns det inte några kvinnojourer. I den meningen är det verkligen en fråga om resurser. Inte bara regeringen utan till stor del också landets samtliga kommuner måste ta ansvar för att ha en plan och ett arbete som garanterar de flickor som vänder sig dit skydd och hjälp. Dessutom måste de få hjälp med den kunskap som Maria Larsson efterlyser, en kunskap för att kunna möta inte bara den rädda flickan utan också för att nå in i hennes familj. Även detta arbetar vi nu med. Vidare måste självklart insatserna för att skydda flickorna se olika ut, såsom Désirée Pethrus Engström var inne på, men i allt detta måste flickans situation stå i centrum. Det är där som det har brustit. Lennart Fridén! Jag håller med om att vi nu måste komma längre i introduktionen av flyktingarna. Det finns i dag en brist i det avseendet. Det är därför som vi med förtur har fört in detta i utredningen om den framtida introduktionen av flyktingar. Vi måste göra större och bättre insatser. Men vi måste också hitta former för att nå inte bara flyktingarna utan också invandrade anhöriga. Anhöriginvandringen är en mycket stor del av invandringen i Sverige, och den spelar kanske en väldigt stor roll för bevarandet av de värderingar som vi nu på olika sätt försöker motarbeta. Även om jag inte tycker att "körkort" är rätt uttryck i detta sammanhang menar jag att vi måste skärpa introduktionen, med tydlig betoning av de svenska lagarna och värderingarna. Även om kyskhetskulturen skiljer sig markant från mycket av den så att säga traditionella kvinnomisshandel som förekommer i Sverige sedan många år tillbaka, skulle man önska att många fler män än de som kommer hit som flyktingar fick en mycket tydligare introduktion i vad kvinnlig rätt, frihet och jämställdhet faktiskt handlar om. Jag vill också mycket tydligt understryka att förtryck mot flickor aldrig kan ursäktas med någon hänvisning till kultur, tradition eller religion. Jag har många gånger reagerat mycket starkt på en del domar, framför allt några år tillbaka, där man har gjort den typen av ursäkter. Jag tycker att både rättsväsendet och polisen nu arbetar framgångsrikt med en kunskap om att sådana hänvisningar aldrig ursäktar ett brott.
Herr talman! Det sista som statsrådet sade var nästan som ett citat ur mitt första inlägg. Det tyder på att vi i alla fall har funnit varandra på något plan. Siffrorna om antalet kvinnojourer kan kanske i förstone se lite förfärande ut, men jag vet inte hur mycket det egentligen kan vara befogat att lilla Essunga kommun med ca 5 500 invånare ska ha en kvinnojour. Det gäller att se till att kvinnor inte far illa. Det allra viktigaste är inte i vilken form det sker utan att kvinnorna alltid kan få skydd. Jag tror inte att man kan kvantifiera det skydd som behövs. Begreppet "körkort" diskuterades i det program som statsrådet deltog i. Jag hänvisade bara till det. Jag tycker vidare att det är viktigt att vi betonar individens frihet. Vi ska bortse från könet. Det blir då lättare att bedöma var och en efter respektive persons egna kvaliteter. Det ska inte ha någon betydelse om den tredje siffran i ens födelsenummer är udda eller jämn. Frågan är nu hur man ska nå människorna. Vi har diskuterat dessa frågor och delvis fått svar på några. Jag skickar med dem än en gång. Om statsrådet inte kan besvara dem nu tycker jag ändå att de måste få följa med i det fortsatta arbetet, som jag vid Gud hoppas inte ska pågå alltför länge. Jag hoppas också att översynen verkligen leder fram till något konkret. Hur ska man nå människorna? När kommer information och påverkan att sättas in? Vi vet att anhöriginvandringen är ett problem. Det är lättare att nå dem som först hamnar i flyktingförläggningar. Vilka kommer att användas för dessa insatser? Hur kommer vi att omedelbart klargöra att vi inte kompromissar? Hur når detta ut till hemländerna? Redan där borde de som kommer hit få klart för sig vad som väntar. Jag vill, herr talman, inte se ett enda vanhedersmord till. Jag vill att vårt mottagande av människor som kommer hit ska vara mer än en öppen famn och tomma händer. Vi ska ha något att erbjuda. Vi ska ställa krav, och vi måste klara detta för alla som kommer. Annars bedrar vi både dem och oss. Vi har inte rätt att låta människovärdet hos dem som kommer hit gå förlorat, lika lite som vi ska låta dem ta människovärdet från andra. Den översyn som statsrådet aviserar borde redan ha lett till konkreta åtgärder. Jag hoppas att den har gjort det, även om vi inte har fått höra det. Så viktig är frågan. Mona Sahlins svar ger dessvärre inte intryck av den kraftfullhet som jag skulle vilja se. Sveriges invandrare, inte minst kvinnorna, är i det här sammanhanget förlorade.
Herr talman! Jag ska återigen börja med att framhålla den samsyn som vi har. Men jag vill också säga - vilket är lite märkligt för att komma från en socialdemokrat till en moderat - att politiken också har sina begränsningar. Jag vill inte se något mord över huvud taget i något land i världen. Jag vill inte se en enda liten flicka eller pojke bli slagen av sin bror, sin pappa eller någon okänd, men det finns begränsningar i vad politikens verktyg kan garantera. Detta säger i dag en socialdemokrat till en moderat. Men med den insikten vet jag att vi har behov av att göra mer på de områden som vi här har diskuterat. Det ska vi också göra. Vi har också agerat redan tidigare. Regeringen har inte suttit still under tre år utan att alls ha förstärkt skyddsåtgärder, ha gett resurser till kvinnoorganisationerna eller ha förmedlat kunskaper till de myndigheter som har ett ansvar för att möta de berörda flickornas oro på allvar, vilket inte alltid har skett. Vi behöver dock förstärka de här insatserna ytterligare. Jag hoppas bara inom några dagar kunna presentera en början till ett sådant arbete. Den enda punkt där jag verkligen vill gå emot det som Lennart Fridén framhållit gällde det som han i början av sitt inlägg sade om att vi måste bortse från kön. Jag tycker att det visar att man totalt har missförstått vad frågeställningen om kyskhet och värderingar handlar om. Det går inte att bortse från kön. Det är kanske just därför att man för mycket har gjort det som många av de här flickorna inte har mötts med den hjälp och den seriositet som de har rätt att kräva. Missförstod jag Lennart Fridén på denna punkt ber jag om ursäkt, men det kan då vara viktigt för andra som har lyssnat att vi ändå är överens om att kön har allt med heders och kyskhetskulturen att göra.

Herr talman!

Bakgrunden till frågorna är att flera storföretag den senaste tiden beslutat att flytta produktion till låglöneländer och lägga ned verksamhet i Sverige. Härvid kan produktionsvillkoren i olika regioner och länder ställas mot varandra. Som exempel på detta anges att Continental AB aviserat att det avser att lägga ned sin produktion av däck i Gislaved samtidigt som bolaget ökar produktionen i sin portugisiska anläggning. Enligt uppgift har bolaget beviljats bidrag till denna anläggning av portugisiska myndigheter som delfinansierats av strukturfondsmedel och godkänts av kommissionen. Globaliseringens öppna handel och den inre marknaden inom EU bygger i grunden på att företag fattar ekonomiska beslut utan hänsyn till i vilket land verksamheten eller huvudkontoret ligger. Besluten förutsätts grunda sig på marknadsekonomiska skäl. Upplever människor däremot att utländska ägare tar andra hänsyn än rent ekonomiska och att produktion i Sverige läggs ned för att flyttas till hemlandet kommer förtroendet för de fria kapitalmarknaderna att så småningom urholkas. Jag har tidigare sagt att Sveriges regering och riksdag inte utan protester kan se på om företag flyttar utomlands av nationella skäl, utan att vi då tvingas överväga andra åtgärder för att undvika den här typen av beslut. Den senaste tiden har flera bedömare pekat på att regleringarna när det gäller att friställa personal i vissa avseenden är hårdare i flera andra europeiska länder. Mot denna bakgrund har Arbetslivsinstitutet och Arbetsmarknadsstyrelsen fått i uppdrag att kartlägga rättsläget i EU:s medlemsstater vad gäller arbetsgivarens ansvar vid företagsnedläggelser. Uppdraget kommer att redovisas för regeringen i maj 2002. Min grundläggande inställning är också att strukturrationaliseringar alltid måste ske under socialt accepterade former. När det gäller företagens sociala ansvar vid nedläggning av produktion sker en intensiv diskussion just nu inom EU. Kravet på företagen på information till och samråd med arbetstagare inför planerade förändringar av produktionen har ökats bl.a. genom direktivet om europeiska företagsråd. I oktober förra året fattade rådet också beslut om ett direktiv om arbetstagarinflytande i Europabolag, och det har nått en överenskommelse med parlamentet om att anta direktivet om information till och samråd med arbetstagare. Formellt beslut förväntas fattas inom kort. Den EG-kommissionens grönbok Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar har också ökat medvetenheten och stimulerat till debatt om insatser för att främja socialt ansvar bland företagare. Jag vet att alltfler företag tar fram strategier för socialt ansvar som svar på sociala, miljömässiga och ekonomiska påtryckningar. De ser att ett frivilligt engagemang kan bidra till företagets lönsamhet. Regeringen har också tillsatt en utredare med uppdrag att finna former för omställningsavtal som syftar till att underlätta omställning för arbetstagare vid omstrukturering av verksamheten som täcker hela arbetsmarknaden. Alla arbetsgivare ska ta ett ansvar för sina arbetstagare vid omstruktureringar. mars, inbjudit ledande företrädare för företag och organisationer till en diskussion med berörda ministrar för att få till stånd ett informellt och effektivt meningsutbyte när det gäller regeringens initiativ Swedish Social Compact. Detta initiativ syftar till att samordna och ömsesidigt förstärka arbetet för en hållbar tillväxt genom att få svenska företag att ansluta sig till OECD:s riktlinjer och FN:s Global Compact. När det gäller bidrag till flyttning av verksamhet vill jag först, för klarhets skull, nämna att det inte finns något särskilt stöd inom gällande regelverk för att flytta befintlig verksamhet. Jag kan dela Camilla Sköld Janssons åsikt att regionala stöd i första hand ska syfta till omfördelning och utveckling av regioner genom nyskapande. Så används också stöden i den absoluta majoriteten av ärenden. Omflyttningar med hjälp av stöd förekommer, och frågan är inte ny. Det pågår också arbete inom EU med att ändra regelverket för stöd till större regionala investeringsprojekt. Syftet är att genom relativt kraftigt reducerade tillåtna bidragsnivåer minska riskerna för otillbörlig konkurrenspåverkan och därmed också för omflyttning av arbetstillfällen. Sverige har här givit Europeiska kommissionen ett starkt stöd och hoppas att beslut om ändrade regler ska kunna fattas snarast möjligt.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns mycket som talar för att det vi har sett i Degerfors, Gislaved, Katrineholm och Kumla inte är några tillfälligheter. Om inget görs kommer vi att se fler exempel på förtagsnedläggelser som drabbar orter och ibland hela regioner. NUTEK har tagit fram rapporter som visar vilken makt storföretagen har och hur beroende många regioner är av enskilda storföretags göranden och låtanden. De olika insatser och inslag som statsrådet tar upp i sitt interpellationssvar är alla viktiga. Det är viktigt med omställningsförsäkringar, diskussioner som förs på EU-nivå osv., även om jag och mitt parti särskilt inte i det här sammanhanget ser EU som en bundsförvant. Det är snarare tvärtom. EU-medlemskapet har minskat inte minst regeringens möjlighet att agera i sådana frågor. Det är viktigt att säga det. Oavsett vad vi tycker om det innebär den inre marknaden att det krävs agerande från Sverige och från EU-nivå. Förhoppningsvis har beskedet gått fram om hur vi från svenskt håll ser på bidraget. Det är oacceptabelt att EU-bidrag används för att flytta befintlig verksamhet. Oavsett om det gäller att flytta verksamhet till eller från Sverige är det oacceptabelt. Visst är det ett bra initiativ att se hur Sverige står sig i jämförelse med andra länder när det gäller kostnader för företagen att lägga ned verksamhet. Det finns mycket som talar för att det i Sverige är billigare än i andra länder och att det finns ett rejält utrymme för oss att öka kraven. De beslut om nedläggningar som har fattats har självfallet väckt mycket debatt och många känslor eftersom det får så stora konsekvenser. Reaktionerna har trots det varit rätt blandade. Det finns allt från berättigad ilska och sorg från anställda och ortsbefolkning till kommentarer som: Det här är bra. Det är strukturomvandling, och det måste vi bejaka. Det man då missar är att man inte närmare går in och tittar på respektive företag. Vad är det för motiv och mekanismer som gör att man fattar ett nedläggningsbeslut? Självfallet ska inte alla företag hållas vid liv i alla lägen. I så fall stod utvecklingen stilla. Men vi måste ha en uppfattning om vad som är en någorlunda sund strukturomvandling och vad som är uttryck för kortsiktig kvartalskapitalism utan sociala hänsyn och där drivkraften för att klara konkurrensen snarare är lönedumpning än teknikutveckling. Jag menar att det är väsentligt att tydliggöra det. Det fordras olika insatser vid olika tillfällen. När Degerfors var på tapeten såg jag en intervju med statsrådet där man med Frankrike som modell diskuterade någon form av lagstiftning där man motar beslut om nedläggning eller flytt av företag som går med vinst. I svaret i dag finns inget av det med. Inte heller finns där resonemangen om att man kan behöva gå in och titta på vilka motiv som finns till att företag lägger ned och att utifrån de motiven använda olika verktyg. Här vore det intressant att få ta del av regeringens analys. Hur beskriver man från regeringens sida de fall där man lägger ned företag som går med vinst? Hur ser analysen ut? Delar regeringen uppfattningen att här fordras särskilda initiativ för att stärka löntagarna och samhällets möjligheter att gå in? Hur kan dessa initiativ i så fall se ut?
Herr talman! Den senaste tidens företagsnedläggelser i allmänhet, och i synnerhet företagens snabba flykt till utlandet, väcker berättigade frågor. Därför var jag nyfiken på statsrådets svar. Näringsministern sade i sitt svar något som jag tolkar som pessimistiskt men framför allt som en oro för att alltför många företag inte vill stanna i vårt land. Det recept som statsrådet skriver ut är tunt och tar bara upp den ena sidan av saken, nämligen den mer lagtekniska och byråkratiska delen. Jag tror inte att det räcker att tala om "kartläggning" och att "överväga". Den andra sidan av saken, herr talman, är den rad av orsaker som gör att företag ger sig i väg. Bl.a. finns den alltmer påtagliga fjärrstyrning som sker genom att ägarinstansen ligger utanför landet, kanske rentav på en annan kontinent. Därför blir närheten och känslan för företaget, dess anställda och samhället på orten inte så emotionellt nära som behövs för att göra den extra ansträngningen. Det ligger ett stort värde i att både ledning och ägande finns nära verksamheten. Det är ett skäl till att jag i motioner - avslagna av den socialistiska majoriteten i kammaren - och i interpellationer - där jag i och för sig har fått ett och annat instämmande av näringsministern - förordat att svenskt näringsliv, särskilt småföretagande och presumtiva nyföretagare, borde uppmuntras ännu mer än vad som sker i dag. En sådan uppmuntran skulle kunna bestå i både regelförändringar och förenklingar och att se över kostnadsbilden. Småföretagsdelegationen och andra har påpekat långa rader av elementära förenklingar av regler som skulle underlätta för svenska små och medelstora företag. En del har skett, men de mest vitala delarna återstår. Regeringen har visat en tröghet, för att inte säga motsträvighet, som är mycket ogynnsam för näringslivet i Sverige och som i sin tur slår hårt mot de anställda. En ytterligare aspekt på detta är kostnadsbilden, där små och medelstora företag fortfarande dras med en tung utgiftsbild som gör det både svårt att starta och framför allt att få en vilja att växa. Vi har alla sett de företagsnedläggningar som har farit fram som en präriebrand över Bergslagen och en del andra orter. Vi kan snart geografiläxan: Arvika, Ludvika, Kumla, Katrineholm, Degerfors och - inte att förglömma - Bengtsfors, som fortfarande blöder illa. Det är speciellt oroande att de orterna har en extrem känslighet som gör att det ensidiga näringslivet måste kompletteras. Det har gjorts en del, men det återstår mycket. Jag vill påminna om att det inte är fråga om traditionella enstaka områden i Norrland eller enbart Bergslagsbruksorter. Västra Götaland betraktas som ett gott län, t.o.m. "hett" län. Av de 40 orter som lever i riskzonen enligt NUTEK finns 15 av dem just i Västra Götalands län. Också områden där vi inte har trott att det finns så allvarliga hot finns nu dessa hot tydligt där. Herr talman! Det är därför det finns anledning för regeringen att det goda som har tänkts - jag förnekar inte det - ges en tempohöjning och ett större engagemang än vi hittills har spårat och som inte går att utläsa av interpellationssvaret.
Herr talman! Jag börjar med att kommentera frågan om omstrukturering. Styrkan i detta lilla land Sverige är att vi förädlar varor och tjänster, att vi säljer dem på en utländsk marknad, att de har ett högt förädlingsvärde, att vi kan betala bra löner och därmed har en hög välfärd. Det är grunden. Åren 1990-1992 var det den stora krisen med en nedgång i bruttonationalprodukten med 5 %. Övriga Europa hade en tillväxt på 2,5 %. Då var exportandelen i bruttonationalprodukten 32 %. I dag är den 45 %. Vi blir alltmer beroende av vår omvärld. Det är det som uttrycks i globaliseringen. Det som har varit styrkan i Sverige under alla dessa år, från industrialismens början till nu, är att vi har haft en oerhörd förmåga att vara flexibla. Vi har förstått detta, vi är öppna för omstruktureringar och samhället har spelat en stark roll. Adelsmärket i den svenska arbetsmarknadspolitiken har varit förmågan att anpassa sig. Adelsmärket i näringspolitiken har handlat mycket om att ha ett bra samtal med parterna, dvs. med de fackliga organisationerna men inte minst också med näringslivet. Det är det som vi måste bygga vidare på. Vi måste vara öppna för omstruktureringar. Jag delar uppfattningen att man inte kallt och kyligt kan säga att detta är bra. Det drabbar orter, och det drabbar framför allt människor. Då krävs det att vi i denna typ av omstruktureringar har ett starkt socialt ansvar. Något nytt har inträffat, nämligen många varsel som aldrig löses ut. Det läggs ut 10 000, 5 000 eller 2 000 varsel, oftast i samband med en s.k. vinstvarning. Det gör man för att kunna påverka börsen. Vi vet att ungefär 35-40 % av varslen aldrig löses ut. Det syns också inte minst i redovisningen av arbetsmarknadsläget i dag - som jag ber att få återkomma till. Sedan finns frågan om företag som läggs ned på grund av att de är stora, jobbar i en global marknad, gör strukturbedömningar som inte är direkt kopplade till om företag går bra eller dåligt. Ett exempel är Gislaved. Det finns även några andra företag. Därför har regeringen engagerat Thage G Peterson - tidigare industriminister, näringsminister tillika talman - och Hans Karlsson - tidigare LO:s avtalssekreterare - för att de ska gå direkt i dialog med företagen och kommunen. Det har hittills varit framgångsrikt. Man har kunnat se vad som är orsaken och vad det är som har bestämt att det har blivit denna omstrukturering. Om denna omstrukturering har gjorts har man tittat på vad som kan göras på en bred front, inte bara sett mot individen - som är viktigt - utan också till konsekvenserna för samhället, dvs. kommunen. Ofta har de företag som har lagt fram dessa stora varsel lätt kunnat flytta till ett näraliggande land. Det är bara 40-50 mil till välutbildade människor i samhällen som tidigare inte fungerade men som nu fungerar, och där betalas bara hälften så stora löner. Det är fråga om produkter som är lätta att göra, dvs. relativt lågt förädlingsvärde. Vi får faktiskt vara öppna för detta. Hur hanterar vi det här, i Sverige, på den ort som drabbas? Den diskussionen måste vi föra vidare.
Herr talman! Jag instämmer i vikten av att ha en bra, fungerande offentlig sektor. Det handlar om att ha en väl fungerande arbetsmarknadspolitik, att ha ett bra utbildningssystem, bra kompetensutveckling osv. Det är också viktigt med flexibilitet. Återigen: Det är viktigt att skilja ut olika mekanismer i det som händer. Om vi bara säger att all strukturomvandling är bra, riskerar vi att bejaka en utveckling där lönedumpning blir konkurrensmedlet. Det är en väg som vi definitivt inte ska välja. Det är bra att det har tagits initiativ till en dialog osv. Vi får följa upp vad dialogen resulterar i. Jag tror inte att det räcker med att tillsätta en eller två personer för att föra en dialog med storföretagen med tanke på de krav som ställs på vinst och den makt de har. Det kommer snart att visa sig att det behövs någon form av kraftfull lagstiftning för att storföretagen inte ska ha den näst intill oinskränkta makt de har i dag. I grund och botten handlar detta om det som Elver Jonsson tog upp, nämligen maktfrågor och ägande. LO har nyligen tagit fram en viktig rapport om hur ägandet blir, dvs. mer ansvarslöst och ansiktslöst. Där säger man också att det finns risker i att omvandlingstakten i Sverige kan bli för brutal om ägandet inte regleras. Den farhågan delar jag. Man säger att kraven på snabbare omställning innebär att löntagarnas trygghet försämras och att det finns en uppenbar risk för ökat motstånd mot utländskt ägande och strukturomvandling. Man konstaterar alltså att ägandet måste regleras för att omvandlingstakten inte ska bli för brutal. LO konstaterar också att det inte finns någon svensk samsyn i frågor som rör ägandet. Det här är definitivt centralt, menar jag, och definitivt centralt för arbetarrörelsen. Det här är ju en rätt allvarlig kritik, som borde kännas extra tung för ett regeringsparti som fortfarande kallar sig arbetarparti. Därför vill också jag pressa på när det gäller den frågeställningen: Hur ser Socialdemokraterna på ägandefrågorna? Har den socialdemokratiska regeringen någon uttalad uppfattning? Spelar det någon roll vem som äger?
Herr talman! Jag ska inte lägga mig i den mycket närgångna ideologiska prövning som interpellanten och statsrådet gör, men jag vill instämma när näringsministern säger att flexibiliteten har varit ett styrkebälte i svenskt näringsliv. Jag skulle vilja säga att det också har haft en demokratisk dimension, som har varit gynnsam. Statsrådet kallar det adelsmärke, och det må vara hänt, men för mig är det ett mera främmande ord. Det brister en hel del i den omställning vi bör göra, t.ex. kompetensförstärkning, för att man på de orterna ska kunna gå in i nya uppgifter. När man lägger ned en bruksverkstad med ganska elementära arbetsuppgifter går det inte att få en högteknologisk verksamhet där veckan efter. Här behövs en helt annan framförhållning. När det gäller de varsel som har varit tycker jag att statsrådet lägger för stor vikt vid detta att "det är klart att man kör ut ett bud för att få börsen på bättre humör". Om vi nu tittar framåt, med de prognoser som finns, tror jag att det är mycket mer allvar i de varsel som finns. Jag tror alltså, herr talman, att vi behöver ett näringsklimat som gör att våra företag, som nu inte vill expandera utan ibland lättvindigt flyttar härifrån, får en uppmuntran när det gäller både regelverk och kostnadsbild som gör att de både vill starta och vill växa. På den punkten kan vi nog få en verbal enighet, men det kräver också att regering och riksdag gör en hel del. Om vi inte gör de insatserna kommer vårt näringsliv att utarmas. När statsrådet talar om vikten av att förädla osv. är det riktigt, men vi måste också ha de infrastrukturella förutsättningarna. Där har det skett stora missar i det förgångna de senaste åren. Herr talman! Jag tror att det är viktigt att vi tar tag i de här frågorna från riksdagens sida, men framför allt från regeringen, som har det primära ansvaret.
Herr talman! Får jag börja med att uppehålla mig vid näringsklimatet, eftersom vi diskuterar det. Sedan ska jag återkomma till ägarfrågor och sådant. När det gäller näringsklimatet har Invest in Sweden, som alla vet är en myndighet under UD med uppdrag att främja utländska investeringar i Sverige, tagit fram en rapport för verksamhetsåret 2000 om klimatet för utländska investeringar. Den visar att det totala inflödet av direktinvesteringar under perioden 1996-2000 uppgick till 970 miljarder kronor. Utflödet under samma period var 873 miljarder kronor. De senaste fem åren har således ett nettoinflöde om 100 miljarder kronor registrerats. Inflödet av investeringar består då inte enbart, vilket man oftast tror, av företagsköp. Ett stort antal utländska företag har valt att lokalisera bl.a. forskning och utveckling till Sverige, framför allt inom IT-området. För att nämna bara ett läkemedelsföretag, står Astra Zeneca för 9 miljarder i Södertälje. Jag kan ta många exempel. Det gör man inte om man tycker att det är dåligt företagsklimat här. En stor mängd rapporter och analyser som publicerats under året berör näringsklimatet i ett antal länder utifrån olika perspektiv. Här redovisar man också Sveriges position, och jag ska redovisa några. länder, som utvärderats med avseende på kapitaltillgång, befolkning, regering och social struktur samt risk. Sverige hamnade på första plats. Avgörande var vetenskaplig och teknologisk tillväxt samt utbud och kvalitet på arbetskraft. kommissionen, har sammanställt 16 indikatorer som ger en bild av medlemsländernas status på innovationsområdet. Sverige fick det högsta sammantagna värdet. Benchmarking Enterprise Policy, som är utarbetad av EU-kommisionen för att spegla företagsklimatet och baseras på 31 indikatorer inom områdena entreprenörskap, regleringar och tillgång på kapital, ansåg i sin totala bedömning Sverige ligga främst, tillsammans med Finland. Jag ska trötta er med ett exempel till: International Data Corporation, IDC, bedömer att Sverige liksom under år 2000 är världens främsta IT-nation. Studien omfattar 55 länder. Av en enkätundersökning bland utländska företag i Sverige framkom att landets styrka är kompetens, utbildningsnivå, infrastruktur och kommunikation. När det gäller kompetens framhävs hög IT-kompetens samt bra, ansvarsfull och ambitiös arbetskraft. Varför rabblar jag då upp detta? Jo, därför att jag aldrig blir trodd själv - jag måste alltid ta till auktoriteter. Men jag vill med detta inte säga att vi inte kan bli bättre. Det finns mycket som vi kan göra mer av. Det visar bl.a. den här dialogen. I mitt nästa inlägg ska jag ta upp frågorna om arbetsmarknad och ägande, och jag ska också komma in lite på EU och EU:s sätt att arbeta.
Herr talman! Det var ett långt inlägg om näringslivsklimatet. Det är ju viktigt. Det är också viktigt att betona att vi inte bara ser en utflyttning av företag utan också investeringar. Jag vill för min del också betona vikten av att vi har en fungerande offentlig sektor med bra kvalitet på infrastruktur, utbildning och kompetensutveckling. Skatteuttaget är en viktig bidragande faktor till att vi har ett så bra näringsliv som vi har. Men samtidigt finns dessa allvarliga problem som man mycket snabbt måste vidta kraftfulla åtgärder mot för att de inte ska få stora negativa konsekvenser på flera håll i landet. Som LO säger blir omvandlingstakten brutal om vi inte gör någonting åt dem. Jag hade velat kommentera den fråga jag ställde om ägandet i mitt förra inlägg, men det kan jag inte nu. Jag hade väntat mig ett svar på den. Vi får väl återkomma till detta. Jag vill också nämna något om den öppna ekonomin och globaliseringen. De sätter ju självklart gränser för vad vi kan göra för att inte tappa konkurrenskraft. Men jag vill också vända på kuttingen och säga att just internationaliseringen och globaliseringen visar hur viktigt det är med ägarstrukturen och att vi minskar beroendet av storföretagens nycker. Jag skulle gärna se att det här blir en stor fråga i valrörelsen. Inte minst måste den samlade arbetarrörelsen bli mycket mer offensiv och faktiskt försvara demokratin och löntagarnas intressen. Vi får väl se vad näringsministern säger i sitt inlägg. Den socialdemokratiska regeringen måste faktiskt bidra till att vi får denna samsyn när det gäller ägandefrågor. Det behöver vi ha som nation.

Herr talman! Låt mig börja med frågan om lönedumpning. Jag delar uppfattningen att vi inte kan hamna i den situationen. Poängen är att vi inte accepterar att man sänker lönerna för att man ska kunna konkurrera med enkla produkter. De produkterna hamnar då i andra länder. Där kommer varor och tjänster att produceras. Vi måste hela tiden se till att vi har mycket kvalificerade människor och att vi, som jag sade tidigare, har ett högt fördelningsvärde. När det gäller det franska förslaget vill jag påpeka att den franska motsvarigheten till Lagrådet har sagt nej till det. Man menade att förslaget gick för långt: Det skulle inte stimulera investeringar och man skulle hamna väldigt snett i förhållande till andra länder. Jag delar den uppfattningen. Men man har vidtagit i sin nya lag vissa åtgärder. Vi vet också att det i Tyskland, exempelvis, är mycket svårare att lägga ned företag än i Sverige. Därför ska vi nu, som jag sade i mitt interpellationssvar, kartlägga och titta på detta. Därefter tänker jag ta upp en diskussion i industriministerrådet i första hand. Vi måste se till att det råder konkurrensneutralitet. Vad gäller EU:s stödregler kommer vi att införa en femårsregel. Man kan inte flytta omkring. Det ska gälla i fem år. Vi kommer också att tillse att beloppen blir avsevärt lägre. Därav följer att man inte kan använda mycket pengar för detta. När det gäller ägandet delar jag uppfattningen att det är bra med ett svenskt ägande. Men om vi tittar på de utlandsägda företagen kan vi konstatera att lönerna där oftast är högre och att förädlingsvärdet oftast är större. Man kan inte generellt säga att dessa företag är sämre. De har gjort väldigt mycket nytta i Sverige. Avslutningsvis vill jag säga att jag tycker att våra fonder - framför allt de fonder där vi har ett stort offentligt inflytande - skulle kunna utnyttja sitt ägande bättre och tillse att det blir en bättre ordning. Även detta faller på fackföreningsrörelsen.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig om jag ämnar göra en översyn av gällande lagstiftning så att riksdagens intentioner följs. Sten Anderssons fråga är föranledd av det förhållandet att flertalet av de drygt 4 000 personer från Sverige och sedan sökt asyl efterhand fått permanenta uppehållstillstånd. Det rörde sig vid årsskiftet Utlänningsnämnden för 357 personer. Antalet personer som återvänt självmant är 316, medan 111 återvänt genom polismyndighets försorg. Sammanlagt saknas kännedom om var 464 personer uppehåller sig. Som Sten Andersson refererar till har riksdagen vid sitt beslut den 9 maj 2001 över motion 2000/01:Sf645, yrkandena 19 och 20, inte sett anledning att ta initiativ till att personer från Kosovo som haft tidsbegränsade uppehållstillstånd generellt skulle få förlängda tidsbegränsade uppehållstillstånd eller under vissa förutsättningar permanenta uppehållstillstånd. En prövning har på sedvanligt sätt skett individuellt för dem som sökt asyl. Den omständigheten att flertalet ansökningar hittills lett till att permanent uppehållstillstånd givits, i ett antal fall genom beslut avseende ny ansökan efter tidigare lagakraftvunnet avslagsbeslut, ger inte i sig anledning till översyn av gällande lagstiftning. Förhållandet var för övrigt likartat redan vid tiden för riksdagens nyss nämnda beslut. Det visar sig dock att det finns problem av olika slag som alltför ofta gör processen med beslutsfattande i asylärendena utdragen, liksom återvändandet för dem som inte har skäl att stanna i Sverige. Handläggningstiderna i första och andra instans uppmärksammas återkommande i denna kammare. Regeringen följer också fortlöpande utvecklingen i detta avseende för att stärka utlänningsmyndigheternas kapacitet att handlägga asylärenden. Jag vill ta tillfället i akt att också lyfta fram betydelsen av korta handläggningstider för ärenden om återvändande som sker efter lagakraftvunnet beslut om avvisning eller utvisning. För att värna asylrätten är det helt nödvändigt att återvändande i sådana fall kommer till stånd och, inte minst av hänsyn till de berörda personerna, utan onödig tidsutdräkt. Migrationsverket och polismyndigheterna spelar här en mycket viktig roll inom migrationspolitiken. Regeringen förbereder för närvarande två propositioner som har anknytning till Sten Anderssons fråga. Den ena propositionen gäller tillfälligt skydd och genomförande av EU-direktivet på detta område. Den andra propositionen gäller ny instans och processordning och tar bl.a. upp hur skäl som tillkommit efter ett lagakraftvunnet beslut ska beaktas i asylärenden. Mot denna bakgrund ser jag inte anledning att ta initiativ till en översyn av gällande lagstiftning.
Herr talman! Den 9 maj i fjol hade vi en stor debatt i riksdagen om 4 000 kosovoalbaner som hade fått tidsbegränsade uppehållstillstånd och som skulle lämna Sverige. Både för och efterspelet till debatten var intensivt, och det väckte starka känslor på alla håll. Beslutet blev i alla fall att de skulle lämna Sverige. Åtta månader senare hör vi att majoriteten av dem får lov att stanna kvar. Jag tycker att jag har rätt när jag säger att detta är en ryckig politik, som dessutom ger egendomliga signaler. Man söker asyl i Sverige. Om man får nej gömmer man sig eller håller sig undan. Efter en tid är sannolikheten för att få asyl rätt god. Jag tycker att det är ett felaktigt förfarande. Vi ska leva upp till de beslut vi fattar i riksdagen. Många av kosovoalbanernas ansökningar var prövade individuellt redan vid beslutet i riksdagen. Det sade man i alla fall från regeringen under den debatten. Jag och säkert alla andra tycker att det är bra om handläggningstiderna kan bli kortare. Tyvärr är det i dag så, herr talman, att nästan samtliga som har fått ett nej överklagar. Detta tar mycket lång tid, och det tar mycket kraft från de myndigheter som ska sköta det. Det finns många advokater som gärna står till tjänst mot en hygglig betalning. Ett annat problem är att många asylsökande i dag varken har pass, ID-handlingar eller biljetter. Då är det mycket svårt för myndigheten att avgöra huruvida den berättelse de lämnar är korrekt eller inte. Asylsökande som kommer till Sverige för att söka skydd i vårt land borde faktiskt hjälpa till på ett bättre sätt än vad som generellt sker i dag. Om man ska spetsa till det kan man säga att de inte har gått till Sverige. De har kommit hit på något sätt. Jag kan förstå om det i vissa fall saknas ID handlingar och pass. Om man lämnar en gräns till fots är det klart att man inte har något pass eller någon biljett. Men när man bevisligen har färdats genom nästan hela Europa har man haft pass. Man har haft biljetter. Man har haft ID-handlingar. Då tycker jag att man skulle hjälpa till mer. Jag skulle vilja ställa en fråga till statsrådet. Anser statsrådet att det är fel att de asylsökande som bevisligen har haft ID-handlingar, pass och biljetter under resans gång får en strängare bedömning vad gäller huruvida de ska erhålla asyl eller inte i Sverige?
Herr talman! Även om lidelsen tydligen har varit stor i den debatt som Sten Andersson talar om hade 1 700 asylsökande fått stanna och 800 fått avslag redan när riksdagen behandlade denna fråga i början av maj förra året. Det är ungefär samma proportioner i dag, som jag presenterade. Det har inte funnits någon annan tendens under detta år. Jag har ingen anledning att tro att myndigheterna skulle ha bedömt saken på annat sätt eller inte följt utlänningslagens bestämmelser och gällande praxis, utformad av regeringen och myndigheterna tillsammans. Det var socialförsäkringsutskottet som lade fram förslaget till det beslut som riksdagen fattade den 9 maj. I betänkandet underströk utskottet att asylansökningarna måste prövas individuellt. Det innebar att det tillfälliga skyddet var borta, och man var i ett läge då varje ansökan skulle prövas var för sig. Ur den synpunkten menar jag att ingenting har inträffat som ger oss anledning att tro att lagen skulle ha urholkats, utan man har följt ungefär det, herr talman, som vi har varit vana vid och som vi har att utgå från när det gäller tillämpningen av lagen. Det är många som överklagar. Det kan vi ju inte förbjuda. Tvärtom vill jag starkt understryka att jag som ansvarigt statsråd för dessa frågor vill värna och utveckla rättssäkerheten. I själva verket är det ju det, att rättstryggheten, rättssäkerheten ska stärkas, som ligger bakom det initiativ som denna gång socialförsäkringsutskottet har tagit om en ny instans och processordning. Det är jag en varm anhängare av. Sedan gäller det behandlingen av personer som bevisligen skulle ha gjort sig av med sina identitetshandlingar. Det får ju vägas in i en helhetsbedömning som våra myndigheter gör. I den mån detta kan bevisas, vilket jag förmodar är besvärligt, får man väl försöka ta hänsyn till det. Det får bli en av de faktorer som ingår i den totala bedömningen för vad som ska gälla. Sedan har jag medgett att det finns ett dilemma. Jag har ingen annan mening än Sten Andersson när det gäller att det förhållandet att vi har haft långa handläggningstider skapar denna cirkelsituation. Då ökar anknytningen för flera personer, vilket i sig blir ett asylskäl, och då ökar antalet människor som får stanna. Som jag har understrukit i mitt svar är det, för att ordning och reda ska gälla på detta som på andra områden av vårt samhällsliv, angeläget att vi ser till att vi råder bot på detta. Regeringen har följt utvecklingen. Vi har satsat pengar på resurser i både första och andra instans för att på det sättet råda bot på dessa missförhållanden. Det ligger i både samhällets och de asylsökandes intresse.
Herr talman! Jag är givetvis helt överens med statsrådet om att rättstrygghet ska gälla även i asylärenden. Det är helt självklart. Men det blir ju problem när inte bägge parter spelar med öppna kort eller den ena parten inte gör det. Låt oss säga att det kommer hit en person som säger: Jag heter Sten Andersson och kommer från Kosovo. ID-handlingar, pass och biljetter har jag inga. Han måste ha färdats hit till Sverige, eftersom han inte har gått, cyklat eller simmat. Handlingarna är försvunna. Varför? Det kan finnas många skäl till detta, men det är bl.a. detta som gör att det tar så lång tid. De myndigheter som ska bedöma asylskäl pressas mycket hårt på grund av det som jag vill kalla för missbruk av den svenska gästfriheten. Sedan är det klart att det är svårt att leva t.ex. i Kosovo jämfört med Sverige. Ingen ifrågasätter det. Men, herr talman, det finns ju många länder på det här klotet som det är mångdubbelt besvärligare att leva i än Kosovo. Lagen är i klartext sådan att fattigdom och dåliga sociala levnadsförhållanden fortfarande inte är något giltigt asylskäl i Sverige.

Herr talman! Det är till att börja med, Sten Andersson, alldeles riktigt att dåliga sociala förhållanden i ett land inte är asylskäl.

Låt mig bara tillägga att jag på den punkten tror att det finns ett behov av att modernisera och utveckla vår lagstiftning, och det gäller en sak som jag själv har tagit upp i diskussionen, nämligen människor som förföljs på grund av sitt kön och människor som förföljs på grund av sin sexuella läggning. Men nu ska jag återvända till detta med handlingarna. Det här måste vara en principiell diskussion eftersom jag inte har för avsikt - det understryker jag - att, herr talman, ge mig in i en bedömning av enskilda ärenden. Det ska jag inte göra. Det har jag ingen rätt till, och så ska det inte vara. Men det som jag tycker att det är viktigt att vi överlämnar till våra myndigheter - och i det fallet har jag ingen anledning att betvivla den kompetens och den konsekvens varmed man arbetar med detta både i Migrationsverket och i den andra instansen - är att de omständigheter under vilka folk förklarar sig sakna identitetshandlingar måste vägas in. Det är klart att i en utredning om huruvida asylskäl ska föreligga måste alla, inklusive den sökande själv, delta. Det kan finnas en rad olika omständigheter som gör det begripligt att vederbörande saknar handlingar. Det ingår naturligtvis i den bedömning som verket och nämnden ska göra att ta reda på varför vederbörande vid ankomsten till Sverige saknar handlingar, trots att man normalt brukar få uppvisa identitetshandlingar under en resa genom så många länder. De ska då göra en bedömning: Vad är det för situation som har lett till detta? Detta kan i sig leda till att man uppdagar förhållanden som förstärker vederbörandes skyddsbehov. Samtidigt ska vi vara klara över att det här förhållandet tillsammans med förhållandet att det är en usel folkbokföring i många av de länder varifrån de asylsökande kommer och flera andra omständigheter leder till att våra myndigheter har det utomordentligt besvärligt att tillämpa den lagstiftning som vi har. Vi ska stärka deras resurser och öka deras kompetens, vilket vi fortlöpande gör. Men det viktigaste vi kan göra för att råda bot på missförhållandena är att väga in detta i en helhetsbedömning när det gäller hur flyktingpolitiken ska bedömas. Men jag understryker att det föreligger inga delade meningar. Över huvud taget råder det en ganska bred enighet om att den linje som vi nu följer är den bästa just för att landet ska kunna vara en fristad för de människor som verkligen är förföljda och behöver skydd. Detta försöker vi göra.
Herr talman! Jag sade ju precis det som statsrådet upprepar nu, att det kan finnas förklaringar till att pass, ID-handlingar och biljetter saknas. Men jag vågar påstå att handlingarna i de allra flesta fall är bortkastade. Någon har inbillat den asylsökande om att det blir besvärligare för myndigheterna att reda ut vem man är, varifrån man kommer och eventuellt om man skulle ha sökt asyl enligt konventionen i ett annat land där man först har vistats om man inte har några papper. Jag föreslog att man generellt sett inte skulle pröva asylskälen i de fall då det rimligen borde gå att visa upp ID-handlingar, pass och biljetter. Jag tycker att det är ett krav som svenska folket via ansvariga myndigheter har rätt att ställa på de människor vi hjälper, dvs. att de själva hjälper till så gott det går. Jag har, herr talman, mycket svårt att tänka mig att någon som kommer till New York, står där i hamnen och säger att han vill söka asyl och inte visar vare sig ID-handlingar, pass eller biljetter får en direkt positiv bedömning i USA. Risken är stor att man sätts tillbaka på samma fartyg som man kommit med. Jag tror nog att sådana signaler hade gjort att vi fått se ett större antal biljetter. Det hade blivit snabbare och säkrare utredningar om vi hade haft ett sådant system. I övrigt, herr talman, vill jag tacka statsrådet. Det här var vår första debatt. I den här frågan brukar det ibland vara rätt så hetsiga tonlägen - vilket jag ofta själv har bidragit till, det erkänner jag. Men det har varit en lugn, trevlig och intressant debatt i dag. Tack så mycket!
Herr talman! Jag är mycket tacksam för Sten Anderssons antydan på slutet om att min enkla närvaro kan ha bidragit till att dämpa lidelserna. Möjligen kan den ringa anslutningen till denna debatt rent fysiskt också ha bidragit härtill. Jag har bara en avslutande synpunkt. Vi har ju visat på en betydande värdegemenskap, men det är en punkt jag vill understryka, eller en och en halv: Oavsett om vederbörande har tappat eller kastat bort sina handlingar är det en sak - och det handlar också om respekten för asylrätten - som vi måste pröva, enligt konventionen och vår egen lagstiftning, och det är om vederbörande har skyddsbehov eller inte. Det tar över alla andra saker. Det gäller också i Förenta staterna. De har också ett utredningskrav, även om man inte har några handlingar med sig. Alltså: Även om det är alldeles riktigt att det förlänger och försvårar utredningarna, även om det kan finnas anledning att misstänka att det har legat andra avsikter bakom än de som anges, är ändå det primära i Genèvekonventionen och i vår lagstiftning att vederbörandes behov av skydd måste fastställas av oss. Därmed tackar jag också för en angenäm debatt.

Fru talman! Min fråga riktar sig till finansministern. Vi har under senare tid haft en väldig diskussion om Riksbanken och uttaxeringen av 20 miljarder extra från Riksbanken. Man kan diskutera hur beslutet har kommit till, hur de olika partiernas budgetalternativ ser ut och varför det inte finns en särskild punkt om detta i förslaget. Min fråga är: Anser finansministern att Riksbanksfullmäktige ska agera i Riksbankens intresse eller i det socialdemokratiska partiets intresse?
Fru talman! Även för riksdagen torde det vara bekant att Riksbanken är riksdagens myndighet, inte regeringens myndighet. Därför är frågan om hur mycket pengar som riksdagen vill att Riksbanken ska föra över till riksdagen just en fråga mellan riksdagen och Riksbanken och inte en regeringsfråga. Jag har noterat att det i den budget som vi fastställde i höstas fanns ett uttalande från riksdagen och dess finansutskott som innebar att man förde över 20 miljarder kronor förra året från Riksbanken till riksdagen, och man har samma ambition för innevarande år. På samma sätt som regeringen förde in de 20 miljarder kronorna i den budget som riksdagen fastställde, har även de borgerliga oppositionspartierna i sina budgetar räknat med samma belopp.
Fru talman! Det är alldeles korrekt att så har skett. Det beror ju på riksdagens arbetsmodell, och finansministern vet mycket väl att man utgår från det förslag som regeringen lägger fram. I det sammanhanget är det mycket svårare att diskutera en så här principiellt viktig fråga om det inte finns en förslagspunkt från regeringen. Jag ska försöka fördjupa den här diskussionen. Hur mycket eget kapital anser finansministern att det behövs när vi förmodligen går in i en period av kronförstärkning som kommer att innebära att Riksbanken kan behöva detta kapital? Anser finansministern att Riksbanksdirektionens bedömning att det behövs 100 miljarder är korrekt, eller behövs det ett annat belopp?
Fru talman! Jag utgår självfallet från att riksdagen och dess myndighet Riksbanken har samhällsintresset och samhällsnyttan i fokus när man fattar sina beslut. Hur stort kapital Riksbanken behöver för egen och hur stort kapital som kan föras över från Riksbanken till riksdagen är en fråga mellan just riksdagen och Riksbanken. Det är inte regeringens uppgift att stipulera vilken nivå det handlar om. Vad regeringen däremot har ansvar för - detta har regeringen också redovisat inför riksdagen - är att vi har ett oerhört stort finansiellt överskott i de offentliga finanserna. Vi hade förra året ett överskott som var över 4 %, trots att vi har som mål att vi under en konjunkturcykel ska ha ett överskott på ungefär 2 % i genomsnitt. Också året dessförinnan var överskottet över 4 %. Det är faktiskt ett av skälen till att Sverige i dag kan föra den mest expansiva ekonomiska politiken i hela EU, dvs. att vi kan göra mest för att bekämpa arbetslösheten av alla i Europa. Det är regeringens ansvar, och det ansvaret tar vi.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Vi hade en rejäl debatt här i riksdagen om filmen Shocking truth. Filmen satte i gång en folkstorm mot vad många uppfattade som väldigt råa sekvenser. Samtidigt var det vissa som oroades för att yttrandefriheten skulle vara i fara om det blev alltför långtgående lagförslag. Min fråga är dels hur kabel-TV-kanalerna har utvecklats efter den här debatten, om de har blivit mer återhållsamma i sina skildringar, dels vad regeringen har gjort sedan debatten sattes i gång.
Fru talman! Precis som Hillevi Larsson säger blev det en väldigt intensiv debatt, inte minst i riksdagen, kring Shocking truth. Det har lett till att regeringen redan förra sommaren beslutade att kraftigt korta förordnandetiderna för filmcensorerna. Vi tror att det är en viktig åtgärd. Vi har nu fattat beslut om en lagrådsremiss som går ut på att förbättra granskningslagen, dvs. att inte bara sexuellt våld och tvång förbjuds i film utan också sexuella kränkningar och annat som präglas av råhet och hänsynslöshet. Vi tror att det kommer att ha en betydande effekt, framför allt på det utbud som kabel-TV har av pornografisk film, alltså den pornografiska film som når en relativt stor publik och kommer rakt in i våra vardagsrum. Vi har också ett arbete i gång för att förhoppningsvis kunna åstadkomma ett regelverk som innebär att kabel-TV-företagen måste erbjuda porrfria alternativ till oss som vill abonnera på dem.
Fru talman! Jag är mycket nöjd med svaret. Det låter som att regeringen verkligen arbetar med frågan. En följdfråga som naturligt faller sig är hur vi hjälper kvinnorna i porrbranschen som far illa och vill ta sig ifrån branschen och självklart även hur vi kan hindra nyrekryteringen. Något som kanske är ännu mer grundläggande och berör ännu fler är hur vi hjälper unga flickor och kvinnor både att stärka deras självförtroende och att bejaka sin egen sexualitet, men att samtidigt sätta gränser gentemot pojkvännernas ofta porrfilmsinspirerade krav. Jag skulle gärna vilja ha svar på de följdfrågorna.

Det handlar om alltifrån att bekämpa ojämlikhet och sociala klyftor till att ha en värderingsdiskussion i skolorna osv. Det gäller genom hela livet. Alla är vi berörda av detta. Och det finns mängder av insatser som bl.a. denna riksdag fattar beslut om.
Fru talman! Jag vill rikta en fråga till kulturminister Marita Ulvskog. Riksdagen bereder just nu regeringens förslag om att ge Teracom en kreditgaranti på 2 miljarder kronor för att avhjälpa de akuta ekonomiska problem som företaget har hamnat i som ett resultat av den statliga satsningen på marksänd digital-TV. Nu har dock statssekreteraren på Kulturdepartementet uttalat att företaget inte alls befinner sig i någon ekonomisk kris, vilket ju reser frågan om varför Teracom då behöver en kreditgaranti. Men nu är det väl som så att sanningen ligger närmare den beskrivning som man i Teracom själva ger i sin promemoria till Kulturdepartementet, där man skriver att företagets likviditet är på upphällningen och att företaget riskerar att gå över styr. Oklarheterna är många, och hemlighetsmakeriet stort från Kulturdepartementets sida. Jag undrar om kulturministern är beredd att lätta på hemligstämplingen och ge medborgarna insyn i hur mediepolitiken sköts och hur det verkligen står till med ekonomin i Teracom.
Fru talman! Gunnar Axén vet mycket väl att affärssekretessen gäller även för statliga företag - inte bara för de 63 andra utan också för det 64:e, alltså Teracom. I stället är det så att Gunnar Axén och alla andra riksdagsledamöter har full tillgång till allt det material som Kulturdepartementet har tillgång till. Det är så vi garanterar insynen. Teracom är ett företag som har mycket ambitiösa tioåriga investeringsplaner över ett brett fält, inte bara när det gäller radio och TV-distribution. Därför har vi kommit med nya ägardirektiv från regeringens sida. Vi vill att företaget stramar upp sin verksamhet och koncentrerar sig på kärnverksamheten. De kommer att lämna en rapport om detta den 15 februari, om hur de försöker leva upp till dessa nya ägardirektiv. Det får naturligtvis också konsekvenser för de investeringsbehov och penningbehov som företaget har.
Fru talman! Nu är det så att inte ens alla riksdagens ledamöter har fått ta del av de hemligstämplade handlingarna utan enbart de som sitter i finans och kulturutskotten. Så insynen är ju tämligen begränsad. Jag tycker att det är rimligt att medborgarna får reda på hur mycket den digitala marksända TV:n kommer att kosta. Det är ju ett politiskt projekt som Kulturdepartementet har pådyvlat Teracom och som nu har drivit Teracom in i en djup ekonomisk kris. Faktum är att digital-TV-projektet kommer att kosta skattebetalarna tre och en halv miljarder kronor. Det är den förlust som Teracom gör på det digitala mark Om kulturministern påstår något annat undrar jag om kulturministern är beredd att tillsätta en oberoende utredning som kan klargöra vad det här projektet faktiskt har kostat och kommer att kosta skattebetalarna.
Fru talman! Gunnar Axén är väldigt illa informerad trots att han har tillgång till alla handlingar kring Teracom. Faktum är att det inte har utbetalats en enda krona över statens budget till Teracom. Teracom är ett statligt företag. Det finns bolagsstämmor som man kan besöka som är öppna för alla riksdagsledamöter. Det finns mängder av offentligt material kring detta företag. Det finns en stor kunskap. En digital-TV-kommitté har arbetat och följt digital-TV-introduktionen under ett antal år. Där har också Moderata samlingspartiet självfallet varit engagerat, och i motsats till många av de andra partierna har de reserverat sig mot digital-TV-satsningen. Fem partier är helt ense om att det är mycket viktig att också det samhällsägda, analoga marknätet får digitaliseras och att det inte bara är de kommersiellt drivna och ägda distributionsformerna som ska digitaliseras. Det har att göra med att det bara är marknätet som kan nå alla hushåll i hela landet. Det ansvaret tar inte de kommersiella aktörerna.
Fru talman! Min fråga riktar sig till justitieministern. Vi har nu flera gånger på TV 4:s nyhetsprogram sett upprörande vittnesmål om transaktioner, självklart mycket kriminella, med barn, flyktingbarn. Jag vill veta vad Justitiedepartementet gör för att stävja denna form av mycket upprörande kriminalitet.
Fru talman! Jag har inte sett de inslag som det talas om, men jag vet vad de handlar om, nämligen flyktingbarn som har försvunnit från flyktingförläggningarna. Man kanske ska vara lite försiktig med att dra några slutsatser om vart de här barnen kan ha tagit vägen. Men inte desto mindre vet vi att även Sverige är drabbat av människohandel där kvinnor och barn behandlas på ett slavliknande sätt. Det var också därför som Sverige drev det här som en av sina främsta prioriteringar under vårt ordförandeskap i EU. Det som har skett i Sverige är att Sexualbrottskommittén har lämnat sitt förslag, och regeringen kommer i nästa vecka att lägga en lagrådsremiss på Sexualbrottskommitténs förslag. Det innebär att vi kommer att få ett nytt brott i Sverige som kallas människohandel för sexuella ändamål.
Fru talman! Det verkar som om det finns stora svårigheter när det gäller just de fall som beskrivs. Jag vet att man måste ta mycket försiktigt på vissa sensationella nyheter i medierna, men det ligger ändå mycket starka larmsignaler i det som har visats. Det verkar som om svårigheterna är förknippade med identitetsbestämningar av personer som påstår sig vara föräldrar till barn. Då är det intressant att veta: Hur kan man gå vidare i en sådan situation? Ska man skydda integriteten för de här personerna eller ska man klart och tydligt försöka bestämma identiteten via DNA-prov?
Fru talman! Frågan är om man inte kan göra båda sakerna. Att säkerställa identiteten kan just vara ett sätt att öka skyddet och integriteten för de utsatta barnen. Det finns nu som bekant ett utredningsförslag där man bl.a. talar om just DNA. Det kan vara fråga om det i det här skyddet som jag talar om. Det är än så länge bara ett utredningsförslag, så jag vill inte gå in på det. Men frågan är därigenom i högsta grad aktuell.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Lars Erik Lövdén. Det byggs alldeles för lite i dag i våra tillväxtområden. Speciellt byggs det alldeles för få hyresrätter. Den senaste säkra statistik vi har kommer från SCB och Boverket. Enligt dem färdigställs ca 13 000 bostäder under 2000, och av dessa var det endast ca 1 300 som var rena hyreslägenheter. Enligt svensk byggindustri behöver det byggas ca 50 000 bostäder per år för att vi ska kunna tillgodose behovet av inflyttning och upprustning. Det behövs krafttag för att öka konkurrensen inom byggområdet. Inte minst den senaste veckans nyheter visar på detta. Det behövs krafttag för att hålla byggmaterialpriserna nere och krafttag för att ta bort alla krångliga regler för byggarna. Vi kristdemokrater tror att nyproduktionen skulle öka om man tog bort bruksvärdesprincipen och ökade konkurrensen genom t.ex. en sänkt byggmoms. I stället har livet blivit krångligare för dem som bygger. Det senaste i raden är regeringens stimulansbidrag. Vad avser ministern att göra för att minska krånglet för byggarna och verkligen öka produktionen?
Fru talman! Det investeringsbidrag som riksdagen har beslutat om och som infördes i fjol har väckt väldigt stort intresse. Det har varit väldigt stor efterfrågan på det. Det visar att investeringsbidraget för produktion av hyreslägenheter är en framgångsrik väg att beträda för att öka produktionen av hyreslägenheter. Tyvärr har intresset varit sämre i Stockholmsområdet än i övriga landet. I Malmö byggs det 1 200 Skövde byggs det 150 hyreslägenheter. I Linköping byggs det hyreslägenheter tack vare investeringsbidraget. Detsamma gäller på en rad andra håll runtom i landet. Men intresset i Stockholmsområdet har varit relativt lågt. Som bekant beslutade regeringen för en vecka sedan att ge Mats Hellström i uppdrag att överlägga med kommunerna i Stockholms län för att åstadkomma en ökad bostadsproduktion. Till de verktyg som han har till sitt förfogande hör bl.a. att han disponerar en miljard kronor i investeringsbidrag som han kan ge förhandsbesked om till kommunerna i Stockholms län för att öka produktionen av lägenheter.
Fru talman! Nu är det så att jag bor i Göteborg, och också i Göteborg har vi problem med att det byggs alldeles för lite bostäder. Det här stimulansbidraget innebär att man ska samråda med kommunerna och hyresgäströrelsen. Nu är det så att både allmännyttan och de privata som bygger i Göteborg är oroliga för att hyresgäströrelsen har fått en för stor roll i detta. De tycker att det är ett problem. Det finns byggnationer som har blivit försenade på grund av hyresgäströrelsens roll.
Fru talman! Det är Boverket och länsstyrelserna som fattar beslut om tilldelning av investeringsmedel, men vi har i förordningen öppnat upp för Hyresgästföreningen att kunna lämna sina synpunkter på prioriteringen av projektet. Jag konstaterar än en gång att investeringsbidraget så här långt har varit en stor framgång när det gäller att öka produktionen av hyreslägenheter. Den prognos som byggindustrin lämnade i går visar också att vi i år når upp till en bostadsproduktion, om prognosen slår in, på 25 000 lägenheter. Det räcker inte. Vi behöver öka produktionen mer än så. Men jag har väldigt goda förhoppningar om att investeringsbidraget kommer att medverka till en ökad produktion av hyreslägenheter. Och det är just det som vi behöver, hyreslägenheter för människor med mer normala inkomster. Den väg som Kristdemokraterna anvisar om att slopa bruksvärdessystemet öppnar upp för en produktion av mer lyxbetonade lägenheter som inte kan efterfrågas av människor med mer normala inkomster. Det är kanske inte den typen av bostadsproduktion som vi behöver just i dag.
Fru talman! Jag vill ställa min fråga till statsrådet I dag ser vi alltfler positiva resultat av de insatser som har gjorts i de sju kommuner som deltar i storstadssatsningen. För några av dem som är engagerade i arbetet är det glädjande att så många konkreta förbättringar har skett i bostadsområden som har haft det väldigt jobbigt. Därför var det också bra med ett besked om att kommunerna kommer att kunna fortsätta sina insatser också efter utgången av den nuvarande tidsperioden för satsningen.
Fru talman! Jag har precis samma allmänna uppfattning som Nikos Papadopoulos. Storstadssatsningen har varit väldigt framgångsrik. Vi kan se tydliga exempel på att i de områden där staten och kommunerna hjälps åt - de sju kommuner som det handlar om - har man som ett exempel snabbare kunnat minska arbetslösheten. Det finns många andra områden, t.ex. språkförskolor för barnen, vilka har varit väldigt viktiga. Det som vi nu gör med de utvärderingar som finns när det gäller storstadsprojekten är att se inte om utan hur staten och kommunerna ska fortsätta att arbeta med storstadssatsningen. Den frågan bereds inom Regeringskansliet under våren. Och vi hoppas kunna lämna besked i god tid före sommaren på vilket sätt som vi ska fortsätta med denna framgångsrika storstadspolitik.
Fru talman! Vi kan alla läsa de reservationer som oppositionen har skrivit. Man vill avveckla insatserna. Och något parti tror t.o.m. att man kan lösa problemen med segregationen genom omflyttning. Min fråga är:
Fru talman! Min bedömning är väldigt tydlig. För att kunna ge människorna i hela Sverige möjligheter att leva ett värdigt liv, att få en bra skola och bra livsförutsättningar behöver staten och de kommuner som storstadspolitiken gäller hjälpas åt. Min bedömning är att om staten drar sig bort från ansvaret, att det behövs extra satsningar i områden där arbetslösheten är stor, bidragsberoendet stort och nedslitningen av området stor, blir det sämre för just de grupper som jag menar att storstadspolitiken måste handla om. För socialdemokratin är det klart och tydligt - det är inte fråga om om utan hur storstadspolitiken ska fortsätta.
Fru talman! Jag talade nyligen med en yrkesfiskare i Östergötlands skärgård vars hus av naturliga skäl ligger nära sjön. Han berättade för mig att han betalar över 3 000 kr extra i fastighetsskatt jämfört med vad han skulle göra om hans skulle ligga längre upp på land. Jag skulle vilja fråga finansministern eller bostadsministern om de tycker att det är rimligt.
Fru talman! Som bekant utgår den fastighetstaxering som vi har från de värden som finns på fastigheterna. Man försöker bestämma ett värde på fastigheterna i ett större område. Man tar naturligtvis också hänsyn till fastigheternas belägenhet. Fastigheter med sjöläge eller sjönära läge har oftast ett högre taxeringsvärde. Det är också betingat av att de har ett högre värde på marknaden. Under de senaste åren är det framför allt i storstadsområdena som vi har haft väldigt kraftiga prisstegringar. Det har gjort att vi vid flera tillfällen har gjort justeringar i fastighetsskatten och ändringar i förmögenhetsskatten. Vi har infört en regel, som inte minst äldre, pensionärer och andra som har låga inkomster har stor nytta av, som innebär att ingen betalar mer än högst 5 % i fastighetsskatt. Det gynnar säkerligen personer som har små inkomster. Det kan handla om fiskare och andra grupper.
Fru talman! Det var ju ett konstigt svar. Det innebär alltså att finansministern menar att om denna person ett år har ett gott fiske ska han betala högre skatt om han skulle gynnas av denna begränsningsregel. Han berättade dessutom för mig att hans taxeringsvärde har stigit så mycket att sänkningen i procent av skatten innebär att han ändå får en högre fastighetsskatt. Jag för min del tycker att det är fullständigt orimligt att en yrkesgrupp vars inkomst innebär att man måste bo nära sjön får betala så mycket i extra skatt för att man har sitt arbete där.
Fru talman! Fastighetstaxeringen och fastighetsbeskattningen är en del av vår kapitalbeskattning. För att likställa beskattning av fastigheter med beskattning av kapital kan man naturligtvis inte göra särskilda undantag för särskilda objekt på samma sätt som man inte kan göra det i kapitalbeskattningen. Det gör att om man har en fastighet som har ett högre värde åsätts man också ett högre taxeringsvärde. Därmed är det en del av fastighetstaxeringen. För att då skydda den som har små inkomster - det kan gälla fiskare, pensionärer och andra grupper - har vi satt ett extra tak för taxeringen på högst 5 %. Om man då ett speciellt år har mycket låga inkomster så är det naturligtvis ett extra skydd så att man inte behöver betala lika mycket i fastighetsskatt. Det är alltså enbart till förmån för den enskilde.

Fru talman! I dag på morgonen fick vi veta att betygsintagningen till gymnasieskolorna i Stockholm har ökat segregationen, en uppdelning beroende på var i världen man är född, hur mycket föräldrarna tjänar, vilken utbildning föräldrarna har och vilket kön man har. Som vänsterpartist är jag föga överraskad att den borgerliga skolpolitiken i Stockholm har fått dessa konsekvenser. Naturligtvis vore ett arbete mot en närhetsgaranti, där man organiserar intagningarna till gymnasieskolorna så att elevgrupper möttes, en helt annan väg att motverka segregationen.
Fru talman! I första hand hoppas jag att väljarna i Stockholmsområdet agerar och ser till att det blir en annan majoritet i Stockholmsområdet som också kan föra en annan politik när det gäller integrationen och skolområdet. Jag är inte tillräckligt insatt i vad t.ex. utbildningsministern exakt kan göra eller har för avsikt att agera när det gäller den här rapporten. Vi vet dock att segregationen i Stockholm har ökat mellan fattiga och rika områden under det moderatledda styre som finns i Stockholmsområdet. Det visar också att det är både bostadssegregationen och t.ex. ett fasthållande vid storstadssatsningen som är politikområden som vi socialdemokrater kommer att prioritera. Men, som sagt, väljarna har det största avgörandet för om Stockholmsområdet ska bli ett mer rättvist område än det är i dag.
Fru talman! Det är klart att alla politikområden hänger ihop när man ska arbeta med integration. Men betygen påverkar arbetet i skolan på olika sätt. Som vänsterpartist ser jag naturligtvis många negativa konsekvenser av betyg och betygsliknande omdömen. Vad vi ser av exemplet Stockholm är en situation där betygen faktiskt ökar segregationen. Ett sätt för regeringen att i arbetet med att öka integrationen vore att på allvar ta tag i betygsfrågan. Den socialdemokratiska kongressen pekade på en utveckling där betygen ska spela en allt mindre roll. De flesta tolkade det nog som att Socialdemokraterna vill avskaffa betygen. Den nye ansvarige ministern Thomas Östros säger att betygen ska finnas kvar så långt han kan se. Min följdfråga till statsrådet Sahlin med anledning av betygens segregerande effekter blir: Vilken linje förordar statsrådet i egenskap av ansvarig för integrationsfrågor och storstadspolitik - den socialdemokratiska kongressens eller Thomas Östros?
Fru talman! Det är en inte helt enkel fråga att svara på här från talarstolen, måste jag faktiskt säga. Jag utgår från att frågeställaren kan föra en debatt om betygsfrågan med ansvarig minister, Thomas Östros. Men jag är gärna med och diskuterar i vilken mån betygen är orsak eller verkan, för det måste man nog också resonera en hel del om. Jag vet hur mycket problem som bostadssegregationen i sig orsakar just i Stockholmsområdet, men det finns politiska metoder för att åtgärda det. Jag vet också hur mycket politiken via t.ex. storstadssatsningarna måste utjämna det som är direkta orättvisor och klasskillnader mellan områden i Stockholm för att ungarna - var de än bor - ska ha samma rättigheter och möjligheter att växa upp och föra ett drägligt liv. Men i betygsfrågan vill jag säga: Ta den debatten med Thomas Östros, så tar vi gemensamt debatten om Moderaternas ansvar för misslyckandet när det gäller Stockholmsområdet.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister Thomas Bodström. Det gäller rättssäkerheten. Ibland finns det en känsla av att det vid olika tillfällen tas väldigt stor hänsyn till gärningsmannen. Det är bra, för man ska ha en rättssäker prövning, oavsett vad man gjort, innan man är dömd. Men ibland glöms brottsoffren bort. Detta är en fråga som av förklarliga skäl varit ganska aktuell och som intresserat flera ministrar under den senaste tiden. Det är bra, men jag är väldigt orolig för att vi snart kommer att se situationen att många brottsoffer inte får någon hjälp inför domstolsförhandlingar vad gäller rätten till och stödet med målsägandebiträde. Där har man nu från Domstolsverket bestämt att det ska vara en ytterst begränsad tid, maximalt två timmar. Det är inte mycket stöd man på den tiden kan ge en sönderslagen kvinna.
Fru talman! Det var inte en riktigt korrekt beskrivning av Domstolsverkets förslag. Det man har beslutat om från Domstolsverket är att det ska vara samma regler för målsägandebiträden som för försvarare, nämligen taxor när det är fråga om kortare mål. Det finns en fördel med det, och det är att det blir samma förutsättningar för målsägandebiträden som för offentliga försvarare. Min principiella ståndpunkt, som jag också har gett uttryck för, är dock att taxor är ett dåligt system därför att det systemet inte premierar hårt arbete vare sig från målsägandebiträde eller från offentlig försvarare. Därför kommer vi nu i någon del av Sverige att på prov ta bort taxorna för målsägandebiträden och offentliga försvarare. Förhoppningsvis medför detta inte ökade totala kostnader. Detta i sig kan ge ett incitament för att i framtiden ta bort taxorna både för målsägandebiträden och offentliga försvarare. Det är i alla fall min förhoppning.
Fru talman! Det är bra med lite försök. Men poängen är väl ändå att man nu, om jag förstår justitieministern rätt, ska införa ett försök med något som vi redan har. I dag går de ju inte på samma taxa därför att man tycker, och har tyckt, att det är väldigt viktigt att brottsoffren, t.ex. utsatta kvinnor, får rejält med stöd under den tid som rättsprocessen pågår. Effekten blir antingen att en mängd advokater eller juridiska ombud kommer att jobba gratis därför att de tycker att det är så viktigt att hjälpa dessa människor eller att arbetet med att hjälpa och stödja kvinnorna - och för den delen också andra brottsoffer - kommer att vältras över på polisen, en polis som redan är väldigt ansträngd personalmässigt. Hur ska detta sedan utvärderas om vi redan nu har ett system som just genomförts och man sedan ska genomföra samma gamla system på prov?
Fru talman! Först vill jag understryka att det är Det är alltså så att man nu för målsägandebiträden inför samma system som dagens system för offentliga försvarare. När det är taxesystem - det tror jag att Johan Pehrson känner till - är det schablon, och det mäts på tid för kortare rättegångar. Det här är inte, tycker jag, ett bra system därför att det inte ger incitament att arbeta mer. I praktiken är det också så att man i vissa fall kan tjäna på systemet och i vissa fall förlora på systemet. Men i och för sig kan det, tycker jag, vara korrekt att ha samma system för målsägandebiträden som för offentliga försvarare. Men min förhoppning är att de totala kostnaderna inte ska öka, så att vi i framtiden kan ta bort taxorna för både målsägandebiträden och offentliga försvarare.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta en fråga till finansministern. Det har ju under en tid talats om ett särskilt stöd till kommunerna för att man ska kunna anställa extrapersonal redan under innevarande år. Helt kort skulle jag vilja höra hur det blir med den frågan. Kommer det någon proposition där?
Fru talman! Alltsedan i höstas har vi diskuterat en möjlighet att tidigarelägga kommunernas chans att anställa sjuksköterskor, lärare, elevvårdspersonal, folk i hemtjänsten osv. Vi är medvetna om att det finns en stark sådan efterfrågan och att kommunerna vill hjälpa till för att möta konjunkturproblemen. Dock är kommunernas problem att de inte har pengar. Regeringen har arbetat med hypotesen att föra över ungefär 3 miljarder kronor från staten till kommuner och landsting just för att kunna tidigarelägga de här anställningarna under innevarande år. Som svar på Sven-Erik Österbergs fråga kan jag säga att jag hoppas att inom nästa vecka kunna återkomma till riksdagen med en proposition i ärendet.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är bra att den propositionen kommer eftersom det här är en fråga som kommer upp ganska ofta när man är ute. Inte bara i mitt hemlän Västmanland utan också på andra ställen är människor med kommunal bakgrund väldigt fundersamma vad gäller den här frågan. Man upplever att det här skulle vara väldigt bra. Jag vet att det i det första utkastet till hur frågan skulle lösas fanns en kritik mot att det bara var den egna verksamheten, alltså kommunens egen verksamhet, som kunde dra nytta av stödet. Jag undrar om det i den tänkta propositionen finns en lösning innebärande att också alternativa verksamheter kan få stöd - alltså även kooperativ och andra som också jobbar med kommunala frågor.
Fru talman! Vi har hela tiden arbetat med utgångspunkten att hela den kommunalt finansierade verksamheten - vare sig den sker i egen regi eller den sker via entreprenader, kooperativ eller andra former - ska ingå i underlaget. När det gäller den satsning på 3 miljarder kronor som här sker - pengar som delas ut till kommunerna - fördelas det neutralt och rättvist till kommunerna, oavsett om en kommun har lite eller mycket entreprenadverksamhet. Från konkurrenssynpunkt är detta alltså helt neutralt för alla kommuner och landsting.
Fru talman! Jag har en viktig fråga att ställa till justitieminister Thomas Bodström. I veckan fick vi rapporterat om de utryckningstider som Polisförbundet gjort en rapport om. Det handlar om misshandel och inbrott, som jag tycker är allvarligast för människor. Det kan vara flera timmars väntetid från det att man har larmat. Många, både unga och äldre, är oerhört oroliga. Jag undrar: Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta vad gäller den situationen?
Fru talman! Ja, det är klart att det i vissa delar av Sverige på grund av avstånd tar en viss tid från det att ett larm kommer och till dess att man kommer till platsen. Det kommer vi nog att alltid få leva med. Men självklart arbetar polisen hela tiden efter linjen att förkorta de här tiderna. Detta hänger naturligtvis också ihop med antalet poliser. Det är ett av skälen till att regeringen nu gör den största satsningen någonsin på polisen. Bara under förra året ökade nettot med bortemot 300 poliser, dvs. med nästan 1 polis om dagen. Detta kommer naturligtvis att ge resultat i framtiden och utgör en viktig del i fråga om det här problemet.
Fru talman! Någonting är egendomligt om man nu har satsat så mycket. I Kalmar län, mitt hemlän - som ligger risigt till - har det under den socialdemokratiska regeringen skett en minskning. Från att ha haft 34 närpoliser har vi nu 8 kvar. I det kristdemokratiska budgetförslaget har vi avsatt 1 miljard extra utöver regeringens förslag varje år. Det skulle betyda 3 000 poliser extra fram till år Det är förfärligt att vi har ett samhälle där det ska behövas så många poliser. Men jag vill fråga Thomas Bodström: Vad gör alla poliser eftersom antalet poliser har minskat så drastiskt i den operativa verksamheten över landet?
Fru talman! Det är riktigt att antalet poliser har minskat under 90-talet - på samma sätt som antalet lärare och sjukvårdspersonal har minskat. Jag vill dock understryka att vi även när vi hade minsta antalet poliser ändå hade fler poliser jämfört med t.ex. våra nordiska grannländer. Den situation som målas upp från de borgerliga är således inte korrekt. Nu gör vi alltså den här satsningen. Det är ingenting som vi ser resultatet av i framtiden, utan det här har redan börjat. Vi har nämligen ökat från en till tre polisutbildningar. Det gör att 700-900 poliser årligen kan utbildas. Ett större antal poliser går inte att utbilda om vi ska behålla samma höga kvalitet som vi vill att våra poliser ska ha. Detta har redan börjat ge resultat, och det kommer det naturligtvis att göra även i fortsättningen.
Fru talman! Jag har en fråga till kulturminister Om en idrottsförening tar initiativ till ett arrangemang där t.ex. en medlem beger sig ut i skolorna för att informera om föreningens verksamhet för att få nya medlemmar så kan idrottsföreningen ersätta honom eller henne med upp till ett halvt basbelopp och vara undantagen sociala avgifter. Om en kulturförening tar initiativ till ett arrangemang där t.ex. en medlem ger sig ut i skolorna för att informera om föreningens verksamhet för att få nya medlemmar så ska kulturföreningen betala sociala avgifter för den ersättning som den person som är ute får. Det är mycket bra att idrottsföreningen har denna möjlighet som undantaget i skattelagstiftningen ger, men varför ska inte kulturföreningen ha samma möjlighet?
Fru talman! Jag kan svara på den frågan. Den har varit uppe ett stort antal gånger till diskussion här i I samband med den skattereform som gjordes för drygt tio år sedan gjordes också ett försök att ta bort alla de olika typer av undantag och avdragsmöjligheter som fanns i vårt skattesystem och i stället skapa ett så likformigt skattesystem som möjligt. I det läget gjordes bedömningen att de ersättningar som förekommer till exempelvis fotbollsdomare, hockeydomare och ledare i idrottsrörelsen var av den omfattningen att det skulle leda till ganska stort och omfattande administrativt krångel om man hade särskilda avdrag för dessa. Därför infördes denna möjlighet att via ett halvt basbelopp generellt sett befria denna typ av kostnadsersättningar. Det har begränsats till idrottsrörelsen, och frågan har naturligtvis ställts om man också kan tänka sig andra typer av organisationer. Det kan gälla ungdomsorganisationer, kristna organisationer, kulturverksamhet och liknande. Jag är mycket medveten om att detta är en svår avgränsningsfråga, men den bedömning som då gjordes var att gränsen går vid idrottsrörelsen.
Fru talman! Det undantag som finns är bra, och det har varit bra för idrottsrörelsen. Men det hade varit bra för andra föreningar också. När vi har diskuterat frågan här i kammaren tidigare har det varit med skatteutskottet eller socialförsäkringsutskottet. Men det departement eller den minister som har att handskas med föreningarna och deras verksamhet har inte varit med i diskussionen. Det var därför jag ställde frågan till kulturministern. Jag tycker att det skulle vara bra om de här tre ministrarna satte sig tillsammans för att försöka lösa denna fråga. Detta skulle ju vara samma fina stöd till resten av föreningslivet som det är till idrottsföreningarna.
Fru talman! Vi har självfallet diskuterat detta - inte bara mellan finansministern och kulturministern utan också med ungdomsministern och andra ministrar som är berörda av diskussionen. Det är ju många olika typer av folkrörelser som kan vara berörda. Som jag sade är jag medveten om att det alltid är svårt att göra den här typen av avgränsningar. Detta har gjorts mot bakgrund av att man gjorde bedömningen i dess helhet att detta var av en oerhört stor omfattning och att det gällde ett stort antal ersättningar, framför allt för olika funktionärer inom idrottsrörelsen. Detta borde då vara ett enklare sätt att hantera skattefrågorna. Man fick också göra en bedömning totalt sett av det stöd som finns för olika kulturaktiviteter, idrottsaktiviteter och annat föreningsliv. Där är detta en del av den sammanvägda bedömningen. Detta har alltså diskuterats och ständigt ventilerats mellan olika typer av intressegrupperingar.
Fru talman! Jag har en fråga till Lars-Erik Lövdén. För snart nio månader sedan framträdde de tre Malmö och presenterade en lista över planerade nationella satsningar i Skåne. Min fråga är: Kommer detta arbete att fr.o.m. nu bedrivas med bara två tredjedels intensitet, eller kommer gruppen att utökas på något sätt? Det finns ju fler regeringsledamöter med Skånebakgrund.
Fru talman! Jag känner inte till några planer på att utöka gruppen, men vi tre som hade att ägna oss - och har att ägna oss - åt Skånefrågorna har ju fortsatt att göra det. Det var inte bara den insats som vi gjorde genom att anordna konferensen och sätta av särskilda medel för framför allt storstadsåtgärder i Malmö och marknadsföringsinsatser för Skåneregionen. Det handlar också om att fortlöpande följa Skåneregionens förutsättningar att positivt utvecklas i anslutning till den integration som nu sker mellan den danska och den svenska sidan om Öresund. Arbetet med att följa Skånes utveckling och ta initiativ som syftar till att stärka Skånes konkurrenskraft på olika områden fortsätter alltså inom regeringen som helhet.

Fru talman! Det är riktigt att integrationspolitiken har en del - och en mycket viktig del - i det som är utanförskap, isolering och att inte komma in på arbetsmarknaden. Därmed får man en allt längre väg för att möta det samhälle som man har flyttat till. Men när jag har sagt det så vill jag lägga till att det är farligt om man tror att allt det som skedde med Fadime som exempel är en informationsfråga - som om inte Fadimes far eller andra förövare vet om att det är förbjudet att mörda sin dotter och att lagarna i Sverige ser ut på ett annat sätt! Frågeställningen är mycket, mycket mer komplicerad än så. Annars skulle vi ju kunna lösa alla brott i Sverige genom att tala om för alla medborgare här att det är förbjudet att vara kriminell. Därför är däremot frågeställningen viktig om hur vi kan göra introduktionen av flyktingar som kommer till vårt land ännu tydligare och ännu bättre än vad den är i dag. En statlig utredning jobbar just nu med det, och jag hoppas att den ska lära oss en del om hur vi kan göra mottagandet starkare och tydligare. De värderingar vi talar om nu är nämligen inte kompromissbara.

Fru talman! Det är nog tyvärr så att det som vi pratar om nu - hederskulturen och kyskhetskulturen - inte är så enkelt att man kan uttrycka att det är ett storstadsfenomen eller att denna problematik inte alls finns i mindre samhällen. Jag tror att frågeställningen är svårare än så, men jag tror dock att en del av lösningen ligger i det som Marianne Andersson också uttrycker. Det handlar alltså om hur man bemöts, om hur tidigt man får vänner, om tydlighet och om möjlighet att komma in i det samhälle som man kommer till. Detta är många gånger enklare på mindre orter - det tror jag är sant. Därför är en viktig del i översynen av integrationspolitiken och flyktingmottagandet nu hur vi kan stimulera kommuner utanför storstadsområdena att ta emot fler flyktingar och även hur vi kan informera flyktingar så att fler vill flytta till samhällen också utanför storstadsområdena. De förslagen tror jag kommer att bli väsentliga som en viktig del av en lösning - men inte en hel lösning - på kyskhetsproblematiken.
Fru talman! Jag har en fråga till finansministern. Att sätta hyror eller betala hyror är inte alltid så enkelt, och det är väl inte heller alltid så att parterna är överens. Då är ju frågan vilka åtgärder som är rimliga om man förblir ordentligt oense. Vid Chalmers i Göteborg har det uppstått en hyrestvist mellan Chalmers och Akademiska Hus som medfört att Chalmers deponerar en del av hyran hos länsstyrelsen, den del som man tycker att man betalar för mycket, i avvaktan på att den här oenigheten löses. Då svarar nu Akademiska Hus med att uppskjuta två sedan länge planerade investeringar. Till råga på allt är det ena fallet en ombyggnation där Chalmers betalar full hyra. Min principiella fråga utifrån det här exemplet är: Anser finansministern att det är rimligt att en institution ska kunna drabbas av att få nödvändiga investeringar uppskjutna på grund av en hyreskonflikt?
Fru talman! Jag har naturligtvis ingen anledning att göra uttalanden om en enskild hyrestvist mellan ett statlig bolag och en hyresgäst, och det efterfrågade inte Lennart Kollmats heller. Min principiella uppfattning är att hyresvärd och hyresgäst bör kunna komma överens och hitta en gemensam lösning på den här typen av tvister. Det ligger ändå i hyresgästens intresse att komma överens med sin hyresvärd om vilka villkor som gäller och hitta en gemensam tolkning. Förhoppningsvis ska hyresgäst och hyresvärd kunna samleva en tid framöver också på rimliga villkor. Jag kan inte uttala mig om det enskilda fallet. Jag vill inte göra något inlägg i den debatten. Jag utgår ifrån att detta är en tvist som parterna kan hantera.
Fru talman! Som finansministern sade frågade jag inte efter det enskilda fallet. Vi har den uppfattningen att i sådana här lokaler ska det vara självkostnadsprincipen som råder och inte marknadspriser, men det behandlas ju för närvarande i finansutskottet. Men i fallet med Akademiska Hus är det ju så att de regelmässigt använder sig av marknadshyror. Då kan ju det intressanta inträffa att t.ex. företag tycker att det är bra att finnas nära Chalmers. Därmed drivs hyrorna upp, och då kan även hyran för Chalmers höjas ännu mer. Jag tycker inte att det är rimligt. Jag undrar om finansministern tycker att det är ett rimligt system. Är det rimligt att t.ex. Chalmers eller andra institutioner inte kan gå ut och upphandla förvaltningen av fastigheterna de hyr för att konkurrensutsätta förvaltningen och därmed kanske få lägre hyror och lägre kostnader och mer pengar till utbildningen?
Fru talman! För tio-femton år sedan, och längre tillbaka i tiden, hade vi ett system med en statlig myndighet som tilldelade universitet, högskolor och andra institutioner lokaler. Vi har gått ifrån det systemet som vi tyckte var ineffektivt. I dag har vi ett system där det inte finns någon skyldighet för en statlig myndighet, högskola eller universitet att vistas i statliga lokaler. Myndigheten är fri att välja vilja lokaler man vill. Jag utgår ifrån att Lennart Kollmats tycker att marknadsekonomins principer är bra och att det inte ska vara några särskilda favörer för vissa fastighetsbolag. Om man skulle låta statliga fastighetsbolag ha en annan princip än vad övriga fastighetsbolag har skulle det naturligtvis bli en väldig konkurrenssnedvridning på marknaden. Därför är det rimligt att ett statligt fastighetsbolag får jobba med den kapitalprincip som finns i dag, dvs. att det ska finnas en viss avkastning på kapitalet på samma sätt som i andra fastighetsbolag. Då måste det statliga fastighetsbolaget kunna säkra de hyresintäkter de har och agera som andra fastighetsbolag. Det står naturligtvis fritt för den enskilda hyresgästen att välja en annan hyresvärd om man inte är tillfreds med den man har.
Fru talman! De senaste veckorna har det diskuterats mycket i medierna, här kammaren och bland människor i allmänhet om kvinnors och unga flickors rätt till sitt eget liv. Mycket måste till, och vi måste göra detta tillsammans, för att stärka flickors självbild och rätten till egna val. En åtgärd är att vi på ett bättre sätt än nu borde komma till rätta med den könskränkande reklamen. Räcker det verkligen med Näringslivets etiska råd? Är det inte dags för en lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam?
Fru talman! Vi har diskuterat den frågan i regeringen under rätt lång tid. När marknadsföringslagen gjordes om i mitten av 90-talet valde vi efter en mycket grundlig analys att inte lagstifta på denna punkt. Den nu ansvariga ministern Britta Lejon har återigen gjort en analys. Vi arbetar nu med olika typer av folkbildande verksamhet, särskilda pengar till olika ungdomsgrupper, skolor och liknande just för att i första hand se om det går att komma ytterligare en bit den vägen. Men frågan kommer med all sannolikhet att återkomma till regeringen och till riksdagen eftersom det finns en stark folklig opinion i den här frågan, och den kan man verkligen förstå ibland när man ser hur reklamen ser ut.
Fru talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Jag tänkte att jag skulle testa den folkliga opinionen i min hemkommun och gjorde så. Jag ställde mig utanför ett köpcentrum och stod där i två timmar. Det var 150 personer som skrev på en lista och ville att man ska göra någonting åt detta. Om man tittar på Etiska rådets hemsidan blir man förvånad när man ser svaren från företagen när man har tyckt att något är för grovt. Jag rekommenderar en titt där för att se hur det verkligen kan gå till. Jag kommer att lämna över de här listorna till kulturministern för att styrka den här folkliga viljan om att det måste till någonting mer.
Fru talman! Jag är beredd att ta emot dessa listor. Jag tycker att de är viktiga. När självsaneringen icke räcker kommer den här diskussionen definitivt att komma tillbaka igen, och många tycker att gränsen redan är nådd.
Fru talman! Jag har en fråga till justitieminister Thomas Bodström. I Schengenavtalet, som riksdagen godkänt, talas bara om skyldigheten att kunna visa ID-kort som anger nationalitet, men det är upp till medlemsstaterna att bestämma hur dessa utformas och vilka som ska godkännas. Jag har tidigare frågat ministern när ett ID-kort som styrker svenskt medborgarskap kan komma. Jag har bl.a. fått svar att under hösten 2001 skulle en promemoria komma, men såvitt jag vet har ännu inte någon kommit. Schengen ersätta våra pass med ID-kort där medborgarskapet framgår? Var ligger ärendet, hos Justitiedepartementet eller Rikspolisstyrelsen?
Fru talman! Det arbetet pågår fortfarande. Många arbeten på Justitiedepartementet har blivit försenade på grund av händelserna den 11 september. Den här frågan är fortfarande i högsta grad aktuell. Vi behöver ett ID-kort. Problemet är ett utforma ett ID-kort som både gäller för svenskar och för utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Fru talman! Jag tycker att det är väldigt viktigt att man nu skyndar på den här frågan. Det vore skönt om vi kunde släppa passen för resande inom Schengenområdet. Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga. Varför ger inte regeringen redan nu officiell bekräftelse när det gäller det ID-kort med uppgift om medborgarskap som redan finns? Det finns ca 1 miljon sådana ID kort tillverkade av bl.a. Posten. Men nu kan man inte tillverka dem längre eftersom man inte kommer åt folkbokföringen där medborgarskapet framgår. Man ansökte om dispens hos Justitiedepartementet i den här frågan, men den avslogs. Det är upp till vår egen regering att godkänna de ID-kort som redan finns. Varför gör man inte det?
Fru talman! Därför att vi vill ha ett system som gäller både för svenska och för utländska medborgare när de reser till de länder där man fortfarande kräver att man kan styrka sin identitet på särskilt sätt. Men jag kan garantera att arbetet pågår. Det är min förhoppning att vi så snart som möjligt kan få fram ett ID-kort så att vi kan uppfylla en av de förväntningar vi har på Schengenavtalet, nämligen att man ska kunna resa utan pass.

Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. I en PM som vi nyligen fick från riksdagen och som kom från det nuvarande ordförandelandet Spanien presenteras en mängd förslag på hur man ska bekämpa olovlig invandring i EU. Där sägs bl.a. att kontrollerna vid de yttre gränserna måste vara av hög standard för att förebygga olovlig invandring. Upprättandet av en europeisk gränskontrollfunktion har fått politiskt stöd, och undersökningar som finansieras av något EU-program pågår. Vad jag vet håller Italien på med en genomförbarhetsstudie om en gemensam gränspolis. Hur ser justitieministern på en gemensam gränspolis inom EU?
Fru talman! Ett samarbete tycker jag är värdefullt. Men jag tycker att man ska vara försiktig med att gå alltför långt. Framför allt måste man vara oerhört försiktig så att det inte innebär ett försvårande av asylrätten när man nu gör gemensamma ansträngningar för att bekämpa terrorismen.
Fru talman! Jag tackar justitieministern för svaret. Anledningen till frågan är min oro att mer och mer polisiärt och juridiskt arbete tas över av EU. Ibland sker det väldigt snabbt. Jag är glad att justitieministern anser att det inte ska ske så snabbt. Det kanske är bra med ett samarbete, men att bygga upp permanenta institutioner kanske inte alltid är bra. Jag förstår också att den svenska ståndpunkten är att man inte vill ha någon gemensam gränspolisstation. Om det ändå skulle bli så, hur kommer det i så fall att presenteras för riksdagen? Har vi någon möjlighet att få insyn i detta?
Fru talman! Det kommer naturligtvis att ske på sedvanligt sätt. Regeringens inställning presenteras för EU-nämnden som därefter eventuellt ger stöd till regeringen för sin uppfattning. Liksom tidigare kommer regeringen inte att driva någon linje som inte har stöd i riksdagen. Vid en eventuell överenskommelse - kanske inte den som presenteras nu - kommer det självklart att beslutas här i riksdagen om Sverige ska ansluta sig eller inte.

Fru talman! Johan Lagerfelt har i sin interpellation tagit upp frågan om Rysslands agerande i Tjetjenien. Han föreslår att talan bör väckas mot Ryssland vid Låt mig börja med att understryka regeringens fortsatt starka oro över situationen i Tjetjenien. Vi delar denna oro med övriga EU-länder. I medierna får konflikten i Tjetjenien inte längre samma dagliga uppmärksamhet som under de våldsamma striderna 1999 och 2000. Men konflikten pågår alltjämt. Hat och misstro håller den vid liv. Överfall från väpnade tjetjenska grupper och s.k. rensningsaktioner från de ryska federala förbanden hör till vardagen. Konflikten i Tjetjenien har flera orsaker, alltifrån oförrätter begångna i det förflutna till social och ekonomisk misär i nutid. På en sådan konflikt finns inga enkla lösningar. Situationen förvärrades när Tjetjenien under 1990-talet blev en härd för grov organiserad brottslighet, under skydd av en korrumperad lokal regim. T.o.m. den internationella terrorismen sträckte sina tentakler till Tjetjenien. Den ryska regeringen säger sig vilja återställa ordningen i Tjetjenien. Vi är starkt kritiska mot de metoder den har använt. Endast en politisk lösning kan skapa fred och försoning i Vår oro gäller främst den humanitära situationen. Hundratusentals oskyldiga civila har tvingats fly från sina hem. Många lever under svåra förhållanden i Tjetjenien. Andra uppehåller sig hos värdfamiljer och i tältläger i grannrepubliken Ingusjetien. Internationella hjälporganisationer, bl.a. UNHCR och Röda korset, är verksamma i området. Sverige har lämnat betydande ekonomiska bidrag till deras arbete. Ryska myndigheter gör också viktiga insatser. Hjälparbetet bedrivs under besvärliga villkor. Säkerhetsläget i Tjetjenien är fortfarande allvarligt. Rysk byråkrati och krångel har tidvis försvårat hjälparbetet. Utredningarna av misstänkta brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt går långsamt. Lagföringen av misstänkta har hittills varit mycket bristfällig. Allt detta har vi klargjort för den ryska regeringen. Vår och EU:s position är entydig: Vi respekterar Rysslands territoriella integritet. Tjetjenien är en del av Ryssland. Ingen ifrågasätter Rysslands rätt att bekämpa terrorism på sitt territorium. Men mänskliga rättigheter och humanitär rätt måste respekteras. Konflikten i Tjetjenien kan endast få en varaktig lösning på politisk väg, med fredliga medel. Det tjetjenska folkets förtroende kan inte vinnas med vapenmakt. Det humanitära hjälparbetet måste underlättas. Rapporter om övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter och humanitär rätt måste utredas snabbt och grundligt. De ansvariga måste lagföras. Jag invänder mot Johan Lagerfelts påstående att våra reaktioner har begränsats till "rutinmässigt fördömande". Den svenska kritiken har varit tydlig och konsekvent. Vårt och övriga EU:s agerande har varit målmedvetet. Konflikten i Tjetjenien har tagits upp i så gott som alla politiska kontakter med Ryssland sedan 1999. Det gäller både dialogen mellan EU och Ryssland, inte minst under det svenska EU ordförandeskapet, och inom ramen för Sveriges bilaterala kontakter med Ryssland. Tillsammans med övriga EU-länder har vi agerat i internationella fora. FN:s kommission för mänskliga rättigheter har två gånger - 2000 och 2001 - på EU:s initiativ riktat kritik mot Ryssland för agerandet i Tjetjenien. OSSE har sedan i juni förra året, efter påtryckningar från bl.a. EU, ånyo sin stödgrupp för Tjetjenien på plats i republiken. Europarådet spelar en viktig roll, inte minst genom den parlamentariska församlingens och kommissariens för mänskliga rättigheter betydelsefulla arbete. Sedan ett par år finns experter från Europarådet på plats i Tjetjenien för att bistå i arbetet att följa upp rapporterna om övergrepp. Läget i Tjetjenien är långt ifrån tillfredsställande. Bl.a. ser vi nu återigen tecken på nya flyktingströmmar. Samtidigt finns tendenser till en utveckling i mer hoppfull riktning, bl.a. enligt Europarådets parlamentariska församling. Det är viktigt att vi från omvärldens sida bibehåller det politiska trycket på alla inblandade i konflikten. Huvudmålet för omvärldens ansträngningar - inklusive våra och EU:s - måste vara att nå ett slut på striderna samt att skapa förutsättningar för varaktig fred och försoning i Tjetjenien. Att väcka mellanstatligt klagomål mot Ryssland inför Europadomstolen ser jag inte som ett effektivt instrument för att åstadkomma detta. Snarare skulle det riskera att motverka sitt syfte. I stället bör vi använda en kombination av kritisk dialog och konkreta insatser för att understödja en utveckling i rätt riktning i Tjetjenien. Det beslut som togs i det danska folketinget under den förra danska regeringen har, vad jag förstått, inte heller medfört något initiativ från den danska regeringens sida. Sverige kommer även i fortsättningen, inte minst inom EU, att agera aktivt för att behålla Tjetjenienfrågan högt på dagordningen.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag kan konstatera att det i mångt och mycket råder samsyn mellan oss i denna trista fråga. Men på ett par punkter måste jag emellertid anmäla avvikande uppfattning. Och jag tänker börja med den seglivade myten om Tjetjenien som någon sorts nav i den internationella terrorismen. Jag vill påminna kammaren om att Vladimir Putin före den 11 september i fjol oavbrutet klagade på att det fanns mängder med afghanska krigare i Tjetjenien som slogs mot de ryska förbanden. Efter den 11 september bytte han emellertid tonart och började i stället högljutt klaga över alla tjetjener som befann sig i Afghanistan och stred tillsammans med talibanerna. Hittills har man enligt källor i Pentagon hittat saudiska talibaner, yemenitiska, pakistanska, algeriska, brittiska, egyptiska, australiska, franska, belgiska, svenska och danska talibaner, och som bekant även en amerikansk taliban, men inte en enda tjetjen. Låt oss därför en gång för alla begrava denna vandringssägen tillsammans med den berömda råttan i pizzan. Det finns mycket i övrigt som jag också är beredd att debattera, exempelvis Tjetjeniens legala status, varvid Khasav-Jurtavtalet från den 31 augusti 1996 måste vara utgångspunkten. Men det tänker jag inte göra här i dag, utan i dag ska vi prata om de ryska övergreppen. Dagligen drabbas den tjetjenska civilbefolkningen av godtyckliga arresteringar och avrättningar, försvinnanden, rutinmässig tortyr och misshandel av fångar, gruppvåldtäkter - det gäller både män och kvinnor - och andra rutinmässiga kränkningar och övergrepp. Döda kroppar lämnas inte ut till de anhöriga med mindre än att det betalas en lösensumma - den aktuella taxan är 1 000 rubel - samt att de anhöriga skriver under ett erkännande av att den döde var en s.k. terrorist. Detta låter kanske överdrivet och overkligt. Så här kan människor inte uppföra sig mot varandra, tänker de flesta av oss. Men tyvärr är verkligheten i Tjetjenien precis så otäck som jag beskriver den. Ett otal rapporter från i första hand frivilligorganisationer är samstämmiga. Gömd terror. Den borde egentligen heta Ignorerad terror. Från Physicians for Human Rights kom rapporten Ändlös brutalitet. Från Human Rights Watch kom rapporten Välkommen till helvetet. Det är otäck läsning, men den är nödvändig om man vill sätta sig in i den skräckregim som råder i Tjetjenien. Att mot denna bakgrund prata om att ryska myndigheter också gör viktiga insatser är för mig obegripligt. Fru talman! Utrikesministern avrundade sitt inlägg med att konstatera att det beslut som togs i det danska Folketinget under den förra regeringen inte har lett till något initiativ. Det är helt riktigt. Men med tanke på att en av signatärerna var den nuvarande utrikesministern Per Stig Møller blir den kommande debatten därstädes i april mycket intressant. Jag vill fråga utrikesministern varför Sverige nödvändigtvis måste vänta på att något annat land visar vägen. Sverige visade vägen och anmälde exempelvis den tidigare juntan i Grekland till Europadomstolen tillsammans med en del andra länder, om jag minns rätt. Juntans övergrepp var en bråkdel av de övergrepp den ryska regeringen gör sig skyldig till i Tjetjenien. Vad väntar Sverige på?
Fru talman! Till att börja med är vi överens om att det är en förfärlig situation i Tjetjenien. När det sedan gäller terrorismen sade jag inte att Tjetjenien är ett nav i den internationella terrorismen. Jag sade däremot att den internationella terrorismen har sträckt sina tentakler även till Tjetjenien. Det är en viss skillnad. Vi har också många gånger från den svenska regeringen framhållit att närvaron av internationell terrorism i Tjetjenien inte ursäktar den ryska regeringens sätt att hantera situationen i Tjetjenien. Omvärlden får, har vi också understrukit, inte blunda för övergreppen t.ex. i Tjetjenien på grund av den globala kampen mot terrorismen. Jag tycker att det är viktigt att vi påpekar detta många gånger både för Ryssland och andra länder som försöker ursäkta sina egna angrepp med att det är en kamp mot terrorismen. Varför tycker vi inte att ett s.k. mellanstatligt klagomål till Europarådet är rätt princip? Ett av skälen är att vi är rädda för att de utländska representanter och observatörer från internationella organisationer och från Europarådet som trots allt finns på plats inte kommer att få stanna i Tjetjenien om man använder den metoden. Vi tror att de gör en stor nytta när de finns på plats. De ger oss information om läget och garanterar dessutom att den ryska regeringen inte begår och stöttar fler övergrepp mot befolkningen. Det sker tillräckligt många övergrepp redan. Ju fler observatörer som finns på plats, desto bättre är det trots allt för utvecklingen i Tjetjenien. Vi vet också att det är ett oerhört trubbigt instrument. Det är därför det nästan aldrig har använts under de senaste decennierna. Det är väldigt utdragna och byråkratiska processer som tar lång tid. Vi tror därför att riskerna med att sätta i gång ett sådant förfarande är betydligt större än fördelarna.

Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för dessa kompletterande synpunkter och även för den lilla tillrättavisningen. Jag beskrev saker och ting med ord som utrikesministern själv inte hade använt. Tyvärr delar jag inte utrikesministerns uppfattning att det finns tendenser till en hoppfull utveckling i Tjetjenien. Utrikesministern hänvisar här till Europarådets parlamentariska församling. Jag har tolkat rapporten därifrån något annorlunda. Rudolf Bindig är Tjetjenienrapportör för Europarådets parlamentariska församling. I sin rapport från den 21 januari i år skriver han bl.a. att ingen märkbar förbättring har kunnat noteras i republiken Tjetjenien vad beträffar de mänskliga rättigheterna. Han utvecklar sina tankar i frågan, och hans slutsatser är precis desamma som slutsatserna i de rapporter som jag hänvisade till i mitt första inlägg. Vad han däremot konstaterar är att den internationella situationen har förändrats efter den 11 september och att frågan om de mänskliga rättigheterna har fått stå tillbaka för kampen mot terrorismen. Det är knappast mera hoppfullt, fru talman. Vidare kan jag konstatera att förintelseminnesmuseet i Amerika i förra veckan satte upp Tjetjenien på sin bevakninglista. Det är knappast heller speciellt hoppfullt. I förra veckan intervjuades den tjetjenska utrikesministern i USA. Han uppskattade att 200 000 Jag är medveten om att det är en väldigt approximativ siffra, men det skulle innebära 20 % av befolkningen. Jag måste ställa en fråga. Det är med tanke på dessa väldokumenterade övergrepp inte bara en retorisk fråga. När är det berättigat att ta ordet folkmord i sin mun? Låt oss komma i håg att Slobodan Milosevic står åtalad i Haag för bl.a. folkmord. Siffran som nämns i hans fall är ca 7 000 mord. Jag hoppas att vi inte arbetar med dubbel bokföring visavi Ryssland. När är det, också utifrån dessa väldokumenterade övergrepp, berättigat att börja tala om statsterrorism? När har de ryska övergreppen nått en sådan omfattning att ett sådant begrepp blir tillämpligt? Jag vore tacksam om utrikesministern ville utveckla sin ståndpunkt i denna fråga. Jag vet att jag åtnjuter en viss frihet när det gäller att ta ut svängarna på ett sätt som utrikesministern inte kan göra. Det tänker jag också utnyttja. Jag har stor respekt för utrikesministerns behov av att uttrycka sig försiktigt, men jag menar att det nu har gått så långt att den konstruktiva dialogen - den tysta diplomatin - har nått vägs ände. Vad är nästa steg?
Fru talman! Jag tror tyvärr inte att det finns något alternativ till den politik som vi i dag bedriver. Vi ser naturligtvis alla tillkortakommanden. Inte minst ser vi hur man har upphört att bevaka Tjetjenien internationellt, vilket är allvarligt nog. Vi kan se att man i alltför många länder inte längre talar på samma sätt om övergreppen i Tjetjenien. Jag vill ändå hävda att vi har fortsatt att göra det från den svenska regeringens sida. Vilka tecken kan man se på att det finns vissa hoppfulla tendenser, samtidigt som verkligheten är väldigt svart? Det är framför allt det politiska tonläget i Ryssland. När vi första gångerna tog upp frågan om Tjetjenien, 1999-2000, möttes vi hela tiden av inställningen att man måste bekämpa terroristerna med militära medel. Det fanns ingen annan väg. Efter det - de senaste månaderna - har man från rysk sida talat om en politisk lösning. Putin själv har talat om behovet av en politisk lösning. Han har träffat den tjetjenske ledaren Maschadov. Det är första gången. Det tyder ändå på en rysk insikt om att man kan vara fast militärt i Tjetjenien för all framtid om man inte försöker hitta en politisk väg. Det är förmodligen också därför den ryska duman tillsammans med Europarådet har upprättat något slags parlamentarisk arbetsgrupp för att fortsätta att bevaka Tjetjenien och både med tjetjenska och ryska företrädare diskutera Tjetjeniens framtid. Man har också upprättat råd för mänskliga rättigheter i Tjetjenien. Vi kan tycka att detta är väldigt mycket kosmetika, men det visar ändå att man börjar bli medveten om kritiken och att man måste hantera frågorna. Även om det går långsamt har en viss återuppbyggnad börjat. Allt detta är exempel på små saker, och det är naturligtvis ingen grundläggande förändring när det gäller utvecklingen i Tjetjenien. Det som trots allt är lite hoppfullt är att Ryssland självt börjar tala om vikten av en politisk lösning.